Herr talman! Jag vill börja med att yrka bifall till den vpk-reservation, reservationen 1, som är fogad till näringsutskottets betänkande nr 16. Att statens företag blir föremål för häftig diskussion i offentligheten är väl inte förvånande. Det saknas ju inte stoff för en sådan diskussion. Och ändå blir striden mellan regering och borgerlig opposition i mycket en skenfäktning. Båda sidor ger sken av ideologiska motsättningar, som i verkligheten inte finns. Båda sidor vill värva röster hos grupper, vilkas intressen de i nästa ögonblick sviker. Å ena sidan har vi den borgerliga oppositionen. Den framträder ofta som privatägandets talesman mot statsägandet. Bara på det sättet kan den trygga sitt massunderlag av röster från de mellanskikt som styrs av den klassiska småborgerliga rädslan för staten. Å andra sidan har vi socialdemokratin. Den framträder som förment företrädare för det s.k. samhället mot privatintressena. Bara så kan den hålla röstunderlaget inom den samhällsklass som instinktivt, och helt riktigt, uppfattar privatkapitalet som sin fiende. Men mellan SAP och de tre oppositionspartierna är motsättningen skenbar. Båda sidor stöder krossandet och utrationaliserandet av småkapitalet. Båda sidor visar sig ense när det gäller att hålla de lönarbetande utanför makten över kapital och arbetsplats. Maktlösheten hos ett skrivbiträde är lika djup på en statlig länsstyrelse som i ett kontorslandskap på IBM. En arbetare är lika hunsad i en LKAB-gruva som i en ASEA-verkstad. Det finns ingen grundläggande ideologisk motsättning i dagens samhälle mellan stat och privatkapital. Det är statens uppgift att bevaka och befästa det etablerade samhället. Staten i ett borgerligt samhälle är alltid en borgerlig stat. I tider av skärpta klassmotsättningar och ekonomiska kriser blir statens roll som stabilisator åt kapitalet särskilt framträdande. Speciellt kapitalismens slutstadium, den statsmonopolistiska kapitalismen, präglas av att kapitalets organisering i hög grad sker av och genom staten. Många socialdemokrater tror att detta innebär en socialistisk tendens, men det är i verkligheten ett försvar emot socialismen. Det har alltid varit så. Krisen efter första världskriget gjorde att borgarklassen i Tyskland och Italien bröt med den klassiska liberalismen och vände sig till fascismen. Fascismen reorganiserade kapitalismen med hjälp av staten, och staten blev den aktivaste företrädaren för det koncentrerade storkapitalets strävanden på alla fronter. Det finns i dag högerstyrda länder där statens roll i näringslivet är betydligt starkare markerad än vad den är i Sverige. I Japan, där man nu uppnått en verklig superkapitalism, är statens roll oerhört framträdande jämfört med i Sverige. Typiskt är att det finns socialdemokratiska näringspolitiker som öppet proklamerar Japan som förebild för svensk näringspolitik. Deras idé om socialismen materialiseras i superkapitalismens verklighet. Det finns alltså ingen grundläggande motsättning mellan socialdemokratin och privatkapitalets företrädare. Privatkapitalet behöver staten. Dess kritik mot staten är inte ideologisk, den är enbart funktionell; den handlar om hur man bäst skall utvinna fördelarna. : Kommunisterna har i sin motion, som har föranlett den här reservationen, en helt annan utgångspunkt. Vi vänder oss mot statens stöd åt storkapitalet, och vi vänder oss mot statsföretagens lönarbetarfientliga uppbyggnad och handlande. Det finns fem väsentliga punkter där en sådan ideologisk och principiell kritik är särskilt motiverad. Den första punkten gäller de misslyckanden och de skandaler som har upptäckts och präglat diskussionen om Statsföretag AB.

Det är beklämmande när i efterhand riksrevisionsverket måste konstatera att förenade fabriksverken genom en missvisande bokföring hade vilselett allmänheten om sin generella ekonomiska ställning och när man t.o.m. kunde påvisa att det i många fall fanns grav okunnighet om kostnadsredovisning och om de verkliga kostnaderna för vissa delar av verkens produktion. Alla dessa skandaler har naturligtvis haft — och kommer att få — den konkreta verkan att de äventyrar sysselsättningen för många av dem som nu är sysselsatta i de statliga industrierna. Men de har också en ännu mera långsiktig och på sitt sätt minst lika allvarlig följd. Genom den socialdemokratiska företagspolitik som har förts kommer man dithän att man misskrediterar det kollektiva ägandet och det socialistiska ägandet i allmänhet.

Få saker har, tror jag, i den allmänna debatten misskrediterat den socialistiska idéen så mycket som dessa missgrepp inom statsföretagsamheten. Därmed är inte sagt att alla de påstådda missgrepp som kritiserats från de borgerliga har kritiserats med rätta. Kritiken har många gånger koncentrerat sig på punkter där misslyckandena har varit förklarliga och ursäktliga men undvikit att gripa in på sådana punkter där misslyckandena verkligen gett anledning till skarp kritik. Den andra punkten där en principiell kritik kan riktas mot dagens statsföretagsamhet — och där det är fråga om en verkligt tung kritik enligt vår mening — gäller demokratin på arbetsplatserna och lönearbetarnas makt.

Att någonting sådant över huvud taget har fått föras fram och diskuteras inom en statsföretagsamhet i dagens Sverige är mer än något annat illustrativt för hur avlägset från socialismens kärna dessa former för statsföretagsamhet står. Lika beklämmande var det när man fick anledning att konstatera vilken övermaga och odemokratisk attityd ledande personer inom LKAB gav uttryck för under den stora konflikten där uppe för ett par år sedan, vilken ovilja som fanns att gå arbetarna vill mötes, vilken ovilja som fanns att sätta sig ner och resonera om problemen.

Den tredje punkten, där enligt vår mening en principiell kritik bör riktas mot statsföretagsamheten i dess nuvarande form, är den punkt som avser det statliga kapitalets samarbete med privatkapitalet. Det har blivit allt vanligare att staten träder in i direkta partnerföretag och partnerverksamheter med privatkapitalistiska storföretag, svenska såväl som utländska.

Nyttan kommer att fördela sig till den privatkapitalistiska partnerns förmån, insatserna däremot kommer att vara lika fördelade, vilket i praktiken betyder att skattebetalarmedel och statsföretagsmedel används för att förbättra och förbilliga det privatkapitalistiska utvecklingsarbetet. Vi vänder oss också mot den metod som har kommit till uttryck i andra fall, där redan existerande statliga företag har fått se sin bas inskränkt, därför att uppgifter har överförts till halvkapitalistiska partnerföretag. Ett sådant exempel som jag känner till är det nya företaget TELUB, som från statsföretagen har övertagit vissa uppgifter, vilket hämmar de rena statsföretagens utveckling och möjligheter. Det är naturligtvis inte bara fråga om att dessa partneröverenskommelser många gånger i praktiken leder till en nedrustning av existerande statsföretags bas och möjligheter och därmed indirekt också till svårigheter för de anställda i företagen, utan det hela är också en intressepolitisk fråga av betydligt större vidd.

Den fjärde punkten där vår principiella kritik sätter in är den allt starkare tendens till kommersialisering och ensidigt företagsekonomiskt tänkande som har gjort sig gällande inom statsföretagsamheten.

Slutligen vill jag sammanfatta denna kritik i en femte punkt, i vilken jag skall försöka att sammantränga själva grunden och andan i den motion vi väckt och den reservation vi avgivit från kommunistisk sida. Vi har naturligtvis inga illusioner om att den nuvarande staten skall föra oss in i socialismen, eller att det inom den nuvarande statens verksamhet skall kunna skapas några socialistiska öar i den stora privatkapitalistiska oceanen. Så fungerar inte övergången till socialism. Däremot finns det från arbetarklassens och de lönearbetandes synpunkt i allmänhet betydande intressepolitiska fördelar att vinna med en statsföretagsamhet som utgår från bedömningar som besitter en rimlig grad av självständighet gentemot de privatkapitalistiska bedömningarna. Och till en sådan på självständiga principer byggd statlig företagspolitik kan man knyta den förhoppningen att den åtminstone skall kunna vara något slag av föregångare på det sättet att övergången till socialism, när denna sedan kommer på dagordningen, skall ha kunnat förberedas och underlättas genom denna självständiga statliga politik. En sådan självständig statlig företagspolitik borde på ett helt annat sätt än nu — inte minst principiellt sett — ha tagit demokratin på arbetsplatserna och i arbetslivet som sin stora uppgift. Den borde inte ha tagit som sin uppgift att lägga fram teser av typen LKAB:s 31 teser. Den borde inte heller tagit som sin uppgift att kopiera den hierarkiska befälsordning som råder inom de storkapitalistiska företagen och att göra den till norm också inom de statliga företagen. Den borde ha satsat på demokrati, och man borde på ett aktivt sätt ha gjort sig till föregångare där. Den borde ha mobiliserat arbetarna, i stället för att hamna i en situation där man måste konstatera att ledarskapet för de statliga företagen har varit något tvivelaktigt utnyttjat, eftersom man varit tvungen att räkna med krafter som inte har haft den kompetens som kanske krävts för att driva de statliga företagen. I stället för att bara hänvisa till sådana undermåliga krafter, som man i flera fall uppenbarligen har gjort, borde man ha mobiliserat arbetarnas kunnande, ansvar och känsla för arbetsgemenskap och företagsgemenskap, till fromma för den statliga företagsamhetens utveckling. Man borde ha vädjat till deras solidaritet och vilja att göra en insats som fria, självständiga producenter i en kollektiv arbetsgemenskap. Detta krav får en särskild relief mot bakgrunden av att det är just strävanden av den typen som kommit till uttryck i de nya krav som LKAB-arbetarna nyligen har lagt fram. Man borde inom statsföretagsamheten på ett annat sätt ha sökt knyta till sig ett självständigt forskningsarbete.

Ingen av dessa principer har hittills väglett den svenska statsföretagsamheten, och utvecklingen tycks för närvarande gå mot en allt starkare identifikation av metoderna för statsföretagsamhet å ena sidan med metoderna för vanlig privatkapitalistisk företagsamhet å den andra. Man har från socialdemokratiskt håll alltmer övergivit även reformismen. Man strävar nu inte efter att reformera samhället — inte ens den illusionen har man; man har bara illusionen att man skall kunna stabilisera det. Från socialistiskt synpunkt och från lönearbetarsynpunkt krävs helt andra förutsättningar för en aktiv statlig företagspolitik än de nuvarande.

Herr talman! Det är inte långt mellan de tillfällen då vi diskuterar dessa frågor. Jag har en otäck känsla av att jag åtskilliga gånger förut i denna kammare hört de allra flesta argument som framförts här i dag. Det är möjligt att min egen argumentation också kommer att bli en uppräkning av vad som har anförts tidigare. Jag tänker därför inte ta upp någon stor ideologisk diskussion — jag skall bara kortfattat beröra de olika motionerna. Låt mig börja med motionen 579, eftersom den står först i uppräkningen i betänkandet. Det är en motion som vänsterpartiet kommunisterna väckt och som föreslår en helt ny inriktning och målsättning för det statliga företagandet. Det finns inte mycket mer att säga om den än att t.ex. Statsföretags målsättning, som vi då och då diskuterar, fastställdes av riksdagen senast 1969, och det är inte en målsättning som är fastlagd en gång för alla. Frågan om formuleringen av Statsföretags målsättning är föremål för industridepartementets behandling just nu. Jag håller gärna med Jörn Svensson i Malmö när han säger, att hur den målsättningen och de instruktionerna formuleras har sin grund i den allmänna målsättningen för näringspolitiken. Om sedan våra föreställningar om hur den skall se ut inte stämmer överens, så är det en helt annan sak. Jag tror alltså att målsättningen för Statsföretag måste formuleras med utgångspunkt från en allmän näringspolitisk planering och målsättning. I motionen tar man som ett mycket stort problem upp frågan om av staten och det privata näringslivet samägda företag. Man menar att detta i princip är något helt förkastligt som inte bör få förekomma. Jag vill då peka på att detta samägande ibland varit ett sätt för statsmakterna att åstadkomma en mobilisering av krafterna för att klara vissa investeringar som varit nödvändiga. Det har då gällt stora företag, och det har gällt att utnyttja alla möjligheter, att helt enkelt kanalisera insatserna på ett givet område där ett enskilt företag eller staten kanske har haft svårigheter att ensamma klara det. Man har därigenom utnyttjat kunnighet, initiativkraft och resurser på bägge hållen. I övrigt skall jag bara ta upp ett uttalande av Jörn Svensson. Han sade att motsättningen mellan de borgerliga och socialdemokratin när det gäller näringspolitiken endast är skenbar — han talade om en skenfäktning; alla partier, naturligtvis med undantag av vänsterpartiet kommunisterna, strävar mot samma mål. Det är hans karakteristik, och den får han gärna behålla för sig själv — var och en blir salig på sin tro. Jag tror att han har väldigt få meningsfränder här i kammaren på den punkten. Men så säger han någonting mycket lustigt — han talar om statskapitalismen som det förfärliga slutmålet för kapitalismen. Jag är ingen älskare av statskapitalism — jag tror att det bitvis vore värre än en ohejdad privatkapitalism om vi finge en statskapitalism som dirigerades av en eller två personer i toppen. Men jag tycker att detta skulle vara en från Jörn Svenssons synpunkt mycket hård karakteristik av de s.k. socialistiska länderna där man ju har ett statskapitalistiskt system. Det verkar som om han fördömer dessa länder litet väl hårt, men det är ju en sak mellan honom och dem. Jörn Svensson talar vidare om demokratiseringen på arbetsplatserna — förhållandena i detta avseende skulle vara urusla och enligt hans mening mycket värre i de statliga företagen än i de privata. För att få belägg för sina påståenden manade han fram spöken från Kirunastrejken — det är den han hela tiden åsyftar när han talar om demokratiseringen på arbetsplatserna. Jag skall inte ge mig in på en diskussion av Kirunastrejken — en sådan diskussion tycker jag att vi bör slippa. Men jag tror att vi bör vara medvetna om att det händer någonting varje dag på detta Jörn Svensson talar om andan i motionen; han tror inte att statligt företagande kan leda till några väsentliga förbättringar men att en övergång till statligt företagande kan vara av värde som förberedelse till socialismen. Han utvecklar inte denna tanke vidare, men enligt hans språkbruk bör det väl vara något slags förberedelse för att lättare kunna klara revolutionen när den kommer. Jag tror inte på någon revolution i Sverige, och därför delar jag inte hans uppfattning. Att samhället försöker styra resurserna så att vi får en riktig näringspolitik anser jag vara den rätta vägen, inte som en förberedelse till en revolution utan som ett ständigt fortgående arbete mot ekonomisk demokrati i detta land. Dit har vi ganska långt kvar — det skall jag gärna medge, men vi är dock på väg. I motionen 1359 hemställs om en översyn av organisation och regler för statlig affärsverksamhet. Motionärerna säger att det och det inte är bra och hämtar därvid mycket av sin argumentering från förenade fabriksverken. Det kanske därför förtjänar att påpekas att industriministern kommer att tillsätta en utredning som får till uppgift att se över dels förenade fabriksverkens produktionsinriktning, dels frågan om hur verksamheten lämpligast bör organiseras. Dessutom vill jag påpeka att den s.k. affärsverksutredningen redan 1968 framlade sitt betänkande. Detta har ännu inte i hela sin vidd lett till förslag — ärendet ligger för närvarande hos Kungl. Maj:t för prövning. Men där finns alltså mycket stort material, och utskottet skriver också att en ny utredning på detta område endast skulle innebära ett uppskjutande av nödvändiga åtgärder. Det är ju inte särskilt länge sedan som Statsföretag bildades; bolaget har arbetat i två år och bör få ytterligare någon tid på sig innan verksamhetsformerna ifrågasätts. Som jag ser det finns det alltså inga skäl för ytterligare en utredning — en sådan skulle bara förd röja åtgärder och kasta ytterligare litet sand i hjulen för Statsföretag. Utskottet avstyrker alltså motionen. I motionen 584 åberopar man handläggningen av vissa ärenden inom förenade fabriksverken och föreslår att det skall tillsättas en kommission för att granska regeringens relationer till FFV. Motionärerna uttalar sina åsikter om vad som hänt i kontakterna mellan FFV och regeringen. Näringsutskottet är helt övertygat om att konstitutionsutskottet, som har att granska om regeringen överträtt sina konstitutionella befogenheter, kommer att ta upp även denna fråga om skäl förefinns. Utskottet har därför ingen anledning att i detta fall ta ett initiativ och uppmana konstitutionsutskottet att granska frågan. Ur näringspolitisk synpunkt har vi inte funnit några som helst skäl för den föreslagna kommissionen. Skulle det, som motionärerna påstår — en åsikt som jag inte delar —, finnas anledning att granska förhållandet mellan regeringen och FFV, är det allså konstitutionsutskottets uppgift och inte näringsutskottets att aktualisera den frågan. Näringsutskottet avstyrker motionen. En utvidgning av systemet med representation för riksdagen vid de statliga företagens bolagsstämmor har diskuterats väldigt mycket. Samtliga tre talare från borgerligt håll var inne på detta och fann att en sådan utvidgning vore mycket värdefull. Riksdagen är representerad vid Statsföretags bolagsstämmor. Det vitsordas här att systemet är mycket bra, eftersom riksdagen därigenom har insyn. Utskottets vice ordförande påstår att jag skulle ha sagt, att det kan bli en evig villervalla om 350 personer drösar omkring på alla statliga bolagsstämmor. Ja, det har jag nog sagt. Och om jag inte har gjort det, kan jag säga det i dag. Herr Regnéll försvarar sig, som den hedersman han är, och framhåller att riksdagen består av 350 ledamöter, men att så många inte alltid är närvarande; det skulle alltså inte bli så stort problem med bolagsstämmorna. Det är ett farligt argument att påstå att riksdagsmännen inte bryr sig om sina uppdrag och att vi därför skall ge dem så många som möjligt. Det kan vi emellertid fortsätta att tvista om. Men när herr Regnéll framhåller att man borde gå på Systembolagets bolagsstämma och tala om alkoholmissbruk — liksom på Tobaksbolagets bolagsstämma och tala om nikotinmissbruk — så vill jag erinra om att det väl är riksdagen som har att fastställa den nykterhetspolitik som skall föras i samhället. Att t.ex. verkställande direktören och styrelsen i Systembolaget skulle utforma den nykterhetspolitik som skall föras i detta land vore väl litet tokigt. Det är här i kammaren vi skall diskutera sådana frågor. Det finns i detta sammanhang inte mycket för mig att tillägga. Den vidgade representationen i vad det gäller Statsföretag bör väl först få prövas ett tag. Motionärerna har haussat upp hela denna fråga på ett mycket underligt sätt. De framhåller att möjligheterna till insyn är bättre i de privata företagen än i de statliga, för i de privata företagen behöver man bara köpa enaktie för att kunna gå på bolagsstämman. Ja, om jag är delägare i ett privat företag har jag självfallet rätt till insyn, men allmänheten har ingen möjlighet till insyn. Jag tror att motionärerna går till överdrifter för överdrifternas egen skull. Herr Börjesson i Glömminge talar om statliga företag som har gjort mycket stora förluster och där verkställande direktören ofta har bytts ut. Jag vill fråga herr Börjesson: Skulle förhållandena ha varit annorlunda om ett antal riksdagsmän varit med på bolagsstämmorna och där sökt företa en detaljgranskning av företagen? Det är inte sådant en bolagsstämma sysslar med. Vad herr Andersson i Örebro sade var det mest konstifika, nämligen att redovisningen från de statliga företagen ofta är mycket dålig. Jag skulle vilja veta vad herr Andersson har för underlag för detta påstående. Jag har en känsla av att de flesta statliga företag lämnar en god redovisning utåt, en mycket öppnare redovisning än de flesta privata företag. Herr Andersson framhöll själv att tjänstemännen i de statliga företagen inte har någonting emot att lämna upplysningar. Nej, fattas bara annat. Både tjänstemän och styrelseledamöter i de statliga företagen är inställda på att lämna en öppen redovisning. Det skall inte behövas några särskilda beslut härom. Med detta kommer jag in på motionen 1350, vari begärs ”åtgärder för att stimulera en mera systematisk försöksverksamhet med olika modeller för representation för de anställda i företagens styrelser — — —”. De anställda är representerade i många statliga företag, framför allt inom Statsföretag, och så blir fallet i ännu flera företag allteftersom bolags stämmorna hålls. I de statliga aktiebolagen pågår en försöksverksamhet i nära samarbete mellan de anställda och företagsledningen, ett mycket intimt samarbete, där de anställda skall ges större inflytande på det dagliga arbetet. Det vore mera befogat om man från borgerligt håll förklarade att denna försöksverksamhet är mycket bra, att den skall prövas ytterligare och att man borde lagstifta om sådan verksamhet även för de privata företagen så att de anställda där ges samma möjlighet till insyn. Jag tror det vore mycket värdefullt om denna försöksverksamhet fick fortsätta så att vi på det sättet kunde komma längre på detta område. Men motionen hjälper inte till på något vis med detta. Det kan heller inte vara någon hemlighet att Landsorganisationen har försökt förhandla med Arbetsgivareföreningen om representation för de anställda i styrelserna. Landsorganisationen har dock inte lyckats att den vägen nå sitt mål och har därför vänt sig till regeringen med en begäran om lagstiftningsåtgärder. Jag tycker det är mycket vettigare att ni instämmer i det än att ni för en skenfäkting — för att använda Jörn Svenssons uttryck här — omkring någonting som ni tydligen inte alls önskar utan som ni tycker man kan syssla med i de statliga företagen men som de privata företagen bör befrias från. Det är en mycket glädjande och sund utveckling på gång. Det bästa riksdagen kan göra är att avslå den här motionen och se till att det arbete som pågår på andra vägar förs vidare; det är inte nödvändigt att stoppa det med någon kufisk utredning av väldig omfattning. Alla är vi väl överens om att själva principen om ökad representation för de anställda är riktig; frågan är bara hur den skall genomföras. Och den skall inte bara komma att gälla de statliga företagen, utan jag hoppas att också de privata företagen skall, om jag får använda uttrycket, ”tvingas” acceptera den — eftersom de har sagt nej vid förhandlingar måste det bli en lagstiftning här. Vidare finns det ett par motioner — motionerna 1341 och 1340 — om försäljning av aktier i statliga företag. Jag tänker inte ta upp någon debatt om dem, eftersom detta är en fråga som riksdagen känner igen sedan många tidigare debatter. Den gäller i det här sammanhanget LKAB:s aktier. Enligt vad jag förstår har det inte framförts något nytt motiv. Så sent som 1971 tog utskottet avstånd från de motiv för försäljning av aktier i statliga företag som då anfördes. Nu kommer motionärerna igen med ungefär samma motion. Det finns inga nya argument, inget som helst nytt hopat till detta, och jag kan på denna punkt bara säga att utskottet var enigt i fjol och att riksdagen fattade beslutet enhälligt. Det finns därför ingen anledning att ta upp diskussionen igen. Jag rekommenderar herrarna, om de inte minns sina egna och andras argument som fälldes då, att de går tillbaka i årgångarna av riksdagstryck och ser efter vad som står där. Det här verkar vara mera en Sancho Panza-historia än någonting annat.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

Herr talman! Näringsutskottets värderade ordförande fortsatte med att ironisera över tanken att vi från riksdagshåll skulle kunna få tillfälle att vara närvarande vid de statliga bolagens stämmor. Herr Svanberg sade — och han har naturligtvis rätt i det — att det är här i huset som man genom riksdagsbeslut lägger fast t.ex. nykterhetspolitiken. Men det är en sak att bestämma sig för den principiella utformningen; något helt annat är det att föra den ut i verkligheten, och det är sådana diskussioner som skulle kunna vara av intresse för de riksdagsmän som är kunniga på området att ta upp inför de ansvariga i sådana sammanhang. Herr Svanberg tog upp frågan om det privata näringslivet och mitt uttalande att man där har större möjligheter att göra sin röst hörd vid bolagsstämman än vad man har i statliga sammanhang. Herr Svanberg sade, att det kan inte vem som helst göra, utan bara den som är delägare i bolaget. Men i det privata näringslivet gäller ju att de bolag som är av intresse nästan genomgående är börsnoterade. Det innebär att var och en genom att satsa någon hundralapp kan bli delägare i företaget och sedan som registrerad aktieägare anmäla sin avsikt att ta till orda vid stämman. Då vägras man inte detta. Vi har ju sett hur Socialdemokratiska ungdomsförbundet har tillämpat den taktiken och dragit i gång rivande och ofta intressanta debatter. Jag kommer faktiskt med ett citat till från fjolårets debatt, som herr Svanberg deltog i. Han sade att man skulle önska att Statsföretag AB kunde bedriva sin verksamhet utan någon kritik från riksdagen. Det är inte utan att hela inställningen från socialdemokratiskt håll präglas av detta, att man i riksdagen inte skall få kritisera vad som sker inom statsföretagen. Kritik kan vara negativ och destruktiv, det är jag väl medveten om, men kritik kan också vara positiv och uppbyggande, konstruktiv. Jag är övertygad om att flertalet av ledamöterna i denna kammare har ambitionen att framföra konstruktiv kritik till förmån för den statliga verksamheten.
Herr talman! Utskottets ordförande var litet förvånad över att jag sade att de statliga företagens redovisning ofta är bristfällig. Vi har alltför många bevis på detta, och den frågan kommer väl att beröras senare i samband med interpellationsdebatten. Jag vill i sammanhanget säga, att jag skulle önska att alla riksdagsledamöter får bättre skriftlig information när det gäller statsföretagen. Visst skrivs berättelserna ut, men de är inte särskilt populärt uppställda eller lättlästa. Det finns en informationsavdelning på Statsföretag AB. Varför inte ge denna i uppgift att arbeta fram en tekniskt lättläst, koncentrerad periodisk information till riksdagsledamöterna och omvärlden? Jag tror att mycket skulle vara vunnet med detta. Vi vet att näringspolitiken är så betydelsefull för vår levnadsstandard här i landet. Vi vet också att många av riksdagens ledamöter då med aktiverat intresse skulle följa Statsföretag AB:s verksamhet. Det borde vara en verklig chans att sprida upplysningar om näringslivet och dess betydelse i allmänhet och om statlig företagsamhet i synnerhet.

Herr talman! Nej, herr Börjesson i Glömminge, jag syftade bara på den allmänna olust och motvilja gentemot statens utökade aktivitet som finns hos breda medborgargrupper som representerar vissa specifika samhällsklasser och som jag utan någon sorts nedsättande accent behagade karakterisera som de småborgerliga grupperna. Det var ett konstaterande av ett faktum och inte något angrepp på herr Börjesson. Det är klart att det inte faller mig in att av herr Svanberg begära att han skall vara anhängare av tanken på en socialistisk omvälvning. Det slutade väl socialdemokratin med redan före 1914. Vad vi från kommunistisk sida begär är att man åtminstone skulle få se en smula prov på den reformism som det talas så mycket om. Men hittills har ju tendensen inom statsföretagsamheten på en mängd olika fronter varit att man inte strävat efter att komma med något annorlunda och från lönarbetarklassens synpunkt bättre än privatkapitalismen, utan man har strävat efter en anpassning till dess värderingar, dess metoder och produktionssystem. Två frågor till herr Svanberg: Det måste väl ändå stå klart för herr Svanberg — om han har någon värdering kvar som skiljer sig från den privatkapitalistiska — att dessa hälften-hälftenföretag innebär en påtaglig risk.

Då äventyras hela partneröverenskommelsen. Det bekvämaste är att göra som man gjort hittills, att inte ifrågasätta den kapitalistiska metodiken. Jag vill också fråga om herr Svanberg tycker det är riktigt att man har en partneröverenskommelse som innebär att exempelvis televerket får avstå hela den internationella marknaden åt L M Ericsson. Herr Svanberg klagar över att jag så ofta åberopar förhållandena vid LKAB, men det låg i sakens natur att problemen ställdes på sin spets just där; det känner ju herr Svanberg till. Det skulle vara intressant med tanke på den mycket diffusa hållning som många socialdemokrater då intog att få reda på om herr Svanberg anser att LKAB-arbetarna hade rätt i sina klagomål eller om de hade fel. Om de hade fel, kunde han kanske tala om det för dem, när han nästa gång reser upp till Norrbotten.

Herr talman! Herr Regnéll säger att jag ironiserar över att man skulle ha fler styrelserepresentanter. Vad jag ironiserar över är tron att alla riksdagsmän bör ges möjlighet att besöka alla dessa stämmor framför allt med tanke på de rent praktiska svårigheterna i det sammanhanget. Han säger att i de privata företagen är det bättre därför att där kan man för någon hundralapp skaffa sig en aktie och gå på bolagsstämman. Ja, naturligtvis. Han fullföljde inte tanken och sade att man skulle låta Statsföretag AB sälja aktier till riksdagsmännen så att de fick möjlighet att gå på bolagsstämman men inte i övrigt deltaga. Jag tror att vi har en så mycket bättre insyn i de statliga företagen än vad vi har i de privata att det är oriktigt att säga att om vi finge göra så och så skulle vi få en bättre insyn. Men herr Regnéll och jag behöver inte diskutera detta så länge; vi har olika synsätt — herr Regnéll tror säkert ärligt på detta, medan jag anser att det inte är en framkomlig väg. Herr Regnéll åberopar vidare att jag skulle ha sagt att man skulle önska att Statsföretag AB kunde drivas utan kritik. Om jag har sagt det måste det vara en lapsus. Jag har förmodligen sagt att Statsföretag AB bör få vara i fred för den besinningslösa kritiklusta, som man ibland upplever framför allt kanske i kretsar som står herr Regnéll nära — inte av honom personligen, det tror jag han är alldeles för hedervärd för — där varje detalj tas upp på ett sådant sätt att folk skall få föreställningen att Statsföretag AB är ett slags Ebberöds bank och något som absolut inte går att driva. Denna form av besinningslös kritik har jag vänt mig emot, och det står jag fortfarande för. Jag vill gärna säga att en konstruktiv kritik både mot statlig och mot privat företagsamhet är värdefull, det behöver vi inte gräla om. Men de statliga företagen bör kritiseras på samma grunder som de privata företagen när de misslyckas. Jag tycker det är en något ensidig låsning till den statliga företagsamheten, eftersom kritiken i huvudsak riktas mot den och nästan aldrig mot de privata företagen. Herr Börjesson i Glömminge sade att det är fel att utredningen skulle fördröja frågan och att det är en skyndsam översyn som begärs. Den skyndsamma översynen avser väl arbetet i industridepartementet. Jag kan nämna att det har tillsatts en utredning om FFV; ordförande är herr Knut Johansson i Stockholm, känd i denna kammare, och vidare ingår bl.a. en partikamrat till herr Regnéll, Holge Ottosson, som var ledamot av första kammaren. Jag tror att det räcker med att påpeka detta för att visa att vad herr Börjesson talar om redan är på gång; han har blivit tillgodosedd redan i förväg.
Herr talman! Det lät nästan på herr Svanberg som om han ifrågasatte riktigheten av mitt citat. Det var ordagrant riktigt. Jag upprepar det här: ”Man kan önska att Statsföretag AB kan bedriva sin verksamhet i lugn och ro utan någon kritik från riksdagen.” Den som läser detta kan ju inte undgå intrycket av att här uttalas ett önskemål att man skall dra ned gardinen mellan riksdagen och statsföretagen. Vad vi på vårt håll pläderar för går ut på att man skall få en bättre insyn. Bakgrunden till det önskemålet är att vi hoppas att på det sättet kunna undvika en del misstag och misslyckanden från Statsföretags sida som man nu tyvärr har fått notera.
Herr talman! Man borde möjligen citera detta uttalande i dess sammanhang för att få fram riktigt vad jag sade. Jag menar inte att Statsföretag skall vara fritt från kritik, men det skall vara fritt från en kritik av den typ som bara söker vara ett slags framplockande av fel för att få bevisat hur tokigt det hela går. Bedriv en framåtsyftande kritik, en positiv kritik. Då tycker jag det är riktigt. Herr Svensson i Malmö ställde några frågor till mig som jag inte hann med att besvara i mitt förra inlägg. Till att börja med frågade herr Svensson om jag har klart för mig att det är en risk att äga ett företag ihop med företrädare för det privata näringslivet för då låter man den privata synen på hur ett företag skall drivas överväga. Jag tror väl aldrig att staten i något sammanhang har gått in i ett privat företag och liksom sagt att vi kommer inte på något sätt att försöka driva en politik här och vilja vara med och bestämma hur det skall ske. Det där är väl ändå en alldeles onödig uppgift. Herr Svensson frågar också om det är riktigt att televerket skall avstå från utbyggnad för att låta L M Ericsson göra den. Det tror jag naturligtvis inte. Jag undrar om man kan bevisa att en sådan verksamhet är på gång. Man kan möjligen ha en uppdelning i fråga om vad som är riktigt för den ene att syssla med och vad som är riktigt för den andre. Sedan kom herr Svensson in på det som han menar skall liksom vara en prövosten för mig. Anser jag att arbetarna hade rätt i LKAB? Om jag inte tycker det bör jag tala om det för dem när jag är där uppe, menade herr Svensson. Jag tror att jag har bättre kontakt med de flesta av gruvarbetarna i Kiruna än vad herr Svensson har, om också inte just med de kanaler som herr Svensson har och som jag inte anser alltid representativa för gruvarbetarna där. Jag har sagt det tidigare, och jag skall gärna upprepa det här: det fanns många saker som inte var bra i LKAB. Jag kan mycket väl förstå att strejken tillkom. Jag kanske inte kan förstå alla yttringar som framkom under strejken. Jag kan framför allt inte förstå de krafter, som tydligen herr Svensson är väldigt förtjust i och som försökte driva den här strejken utifrån själviska motiv. Men det fanns full möjlighet att förstå att detta tillkom. Förhållandena vid LKAB var inte bra när det gäller kontakten mellan ledning och anställda. Vare nog sagt med detta.

Herr talman! Jag skall börja med att besvara några interpellationer och frågor som har anknytning till det ärende på kammarens föredragningslista som vi nu behandlar. Jag svarar först på en interpellation och en fråga angående projekterade utbyggnader vid Norrbottens järnverk. Fru Marklund har frågat mig om jag vill ge min syn på möjligheterna att finansiera de projekterade utbyggnaderna vid NJA, i första hand koksverket, om jag vill uttala mig om möjligheterna att bevilja särskilda lån ur AP-fonderna för denna finansiering och hur jag ser på de i utbyggnadssammanhanget nödvändiga förbättringarna av arbetsmiljön. Herr Stridsman har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser vidta för att planerna på byggandet av ett koksverk vid Norrbottens järnverk skall kunna förverkligas. Eftersom både interpellationen och den enkla frågan berör samma frågeställning ger jag ett gemensamt svar. Det nu pågående investeringsprogrammet vid NJA har kostnadsberäknats till 555 miljoner kronor. Finansieringen av programmet är säkrad genom att NJA själv lånar upp 295 miljoner kronor medan återstående 260 miljoner kronor i enlighet med riksdagens beslut finansieras genom ett statligt bidrag på 22 miljoner kronor och statliga lån på 238 miljoner kronor. Vad beträffar koksverket visar gjorda utredningar att uppförandet av ett verk med en kapacitet av 800 000 ton koks per år kostar 337 miljoner kronor inklusive räntekostnad under byggnadstiden samt erforderligt rörelsekapital. I fråga om finansieringen har man inom NJA räknat med sedvanligt lokaliseringsstöd och i övrigt med upplåning, varvid Statsföretags borgen behövs för ca 150 miljoner kronor. Av denna anledning underställdes projektet Statsföretags styrelse för prövning av finansieringsfrågan. Styrelsen konstaterade att förslaget var intressant och värt att genomföras under vissa förutsättningar. Tillgängliga utredningar har påvisat att lönsamhet borde kunna uppnås och att koksverket skulle kunna säkra NJA:s framtida koksbehov till såväl kvantitet, kvalitet som pris. Statsföretags styrelse ansåg emellertid att ett villkor för projektets genomförande var att kostnaderna för detta självfinansierades till ca 50 procent. Detta innebär att 150 miljoner kronor måste tillskjutas NJA såsom eget kapital. Med hänsyn till andra ingångna åtaganden ansåg sig Statsföretags styrelse icke kunna svara för ifrågavarande kapitaltillskott till NJA. Styrelsen förklarade emellertid att Statsföretag är berett att ta upp projektet, om statsmakterna av regionaleller beredskapspolitiska skäl önskar att koksverket bör komma till stånd och om 150 miljoner kronor i särskild ordning tillskjuts utöver sedvanligt lokaliseringsstöd. Med detta ställningstagande av Statsföretags styrelse anser jag att frågan hänskjutits till regeringen för prövning. Av denna anledning kommer jag att inom industridepartementet låta göra en undersökning för att i samråd med andra berörda departement pröva projektet med utgångspunkt i de berörda aspekterna och för att pröva finansieringsfrågan. När undersökningen är färdig kommer regeringen att pröva frågan. Gällande placeringsregler för allmänna pensionsfondens medel gör det inte möjligt att från fonden erhålla direkta lån för finansiering av investeringar i företagen. Jag vill dock i detta sammanhang erinra om att 1968 års kapitalmarknadsutredning har till uppgift bl.a. att pröva om nuvarande former för att kanalisera AP-fondens medel till näringslivet kan anses vara tillräckliga. Beträffande de förbättringar av arbetsmiljön vid NJA som måste vidtas i samband med en utbyggnad vill jag först understryka, att hela det nuvarande investeringsprogrammet syftar till att förbättra såväl den yttre miljön som arbetsmiljön. Investeringsprogrammet innebär att de två verk som åstadkommer största skadan på miljön, eltackjärnverket och thomasprocessverket, ersätts med betydligt skonsammare processer. Ett genomgående drag i programmet är också att man försöker så långt möjligt eliminera tungt, manuellt arbete. I investeringsprogrammet finns dessutom ett flertal specifika projekt som direkt syftar till att förbättra arbetsmiljön. Som exempel kan nämnas såväl nybyggnad av personalrumsanläggningar som ombyggnad och modernisering av befintliga sådana. Vidare kan nämnas ett flertal projekt för avgasutsugning, luftrening och ventilation av sådana utrym men där personal vistas. Den sammanlagda investeringskostnaden för dessa projekt uppgår till mellan 12 och 15 miljoner kronor. De projekt som rör arbetsmiljön utformas i nära samråd med yrkesinspektören i distriktet samt skyddsombuden. Ett särskilt projektråd, bestående av representanter för de anställdas organisationer samt läkare och personal från skyddsavdelningen, bevakar och påverkar kontinuerligt utformningen av de aktuella projekten. Jag anser att miljöskyddsaspekterna är väl tillvaratagna i det nu pågående investeringsprogrammet och förutsätter att NJA även i fortsättningen kommer att lägga stor vikt vid åtgärder som kan förbättra miljön vid företaget. Herr talman! Herr Stålhammar har frågat mig vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att trygga sysselsättningen för de anställda i SMT:s verksamhet i Karlskoga. SMT:s verksamhet i Karlskoga sysselsätter i dag ett fyrtiotal personer och kommer att avvecklas successivt under året. SMT har bl.a. bildat en arbetsgrupp med företrädare för de anställda, Statsföretag AB och arbetsmarknadsmyndigheterna med uppgift att hjälpa dem som måste avskedas att erhålla annan sysselsättning. Jag förutsätter att alla ansträngningar görs i detta syfte och i avvaktan på resultat härav anser jag det inte påkallat att nu vidta några särskilda åtgärder. Herr talman! Herr Enskog har frågat mig hur jag bedömer möjligheterna för SMT Machine Company AB att fortsätta sin verksamhet med tanke på uppgifterna om en förlust på 33 miljoner kronor på en omsättning av 56 miljoner kronor. En del av den stora förlusten hänför sig till den rådande lågkonjunkturen. För en så stor förlust är dock detta inte enda förklaringen. Till avsevärd del är förlusten hänförlig till åtgärder som vidtagits tidigare år men vilkas ekonomiska följder kommit till uttryck först under de vikande konjunkturerna år 1971. Orealistiska försäljningsprognoser har medfört uppbyggnad av för stora lager. Stora extraordinära kostnader har också drabbat företaget genom utgallring av olönsamma standardmaskiner ur produktsortimentet. Sortimentet har sålunda begränsats, vilket medfört en kostnadskrävande överkapacitet i fråga om anläggningar och produktionsutrustning. SMT:s möjligheter att fortsätta sin verksamhet är avhängiga av såväl en geografisk koncentration av verksamheten som en fortsatt produktmässig koncentration till de numeriskt styrda verktygsmaskiner och elektroniska styrutrustningar som bedöms kunna motsvara dagens och morgondagens behov. Detta arbete har inletts och jag bedömer att SMT därefter skall ha en möjlighet att fortsätta verksamheten med det begränsade produktsortimentet. Detta behöver dock inte nödvändigtvis betyda att SMT i framtiden ensamt fortsätter att producera och marknadsföra de nämnda produkterna. Herr talman!

Flera statliga företag har liksom privatägda mött svårigheter av olika slag. De problem som gäller exempelvis Norrbottens järnverk, Kalmar verkstad och SMT Machine Company är väl kända. Det ankommer i första hand på Statsföretag att vidta de åtgärder som behövs för att konsolidera den statliga företagsgruppen. Därvid kan, som i fråga om Norrbottens järnverk, en betydande utbyggnad vara nödvändig för att skapa förutsättningar för en ekonomisk drift. I andra fall, såsom i fråga om Kalmar verkstad, kan en avveckling av företaget bedömas som den ofrånkomliga lösningen. För SMT har en nedskärning av verksamheten bedömts som nödvändig. Jag är inte beredd att för varje statligt företag som i dag har lönsamhetsproblem nu göra en bedömning av dess ekonomiska framtid och därmed inte heller för Statsföretagsgruppen som helhet. Självfallet följer jag med största uppmärksamhet utvecklingen inom gruppen. Konsolideringsuppgiften inom detta område är inte lättare än inom andra delar av vårt näringsliv. Jag hyser dock förhoppningen att de ansträngningar som görs, inte minst på investeringssidan, bör leda till att de uppställda målen för företagsgruppen kan uppnås. Herr Burenstam Linder har en helt egen uppfattning, då han i sin interpellation påstår att man i statlig regi kommit att bryta ner i stället för bygga upp verktygsmaskinbranschen i Sverige. Detta faller på sin egen orimlighet. Det som kommer att ske i fråga om SMT är en begränsning av verksamheten och produktion inriktad på numeriskt styrda verktygsmaskiner och elektroniska styrutrustningar. Denna nödvändiga omstrukturering kommer att innebära stora ekonomiska påfrestningar men ger företaget förutsättningar att fortsätta sin verksamhet. Jag anser inte att det finns anledning att i denna fråga tillsätta en särskild utredning för att utröna vilka misstag som kan ha begåtts i bolagets verksamhet. I vad gäller frågan om undvikande av onödiga påfrestningar för den som mister arbetet vid statliga företag, måste jag först konstatera att utvecklingen i vad gäller både teknik och marknad gör det nödvändigt med omstruktureringar av företag, såväl statliga som privatägda. I samband med sådana åtgärder kan det ibland tyvärr vara ofrånkomligt att avskeda personal med de besvärliga konsekvenser detta kan få för de berörda personerna. Jag kan försäkra herr Burenstam Linder att ingen möda skall sparas för att de anställda som på detta sätt ställs utan arbete inte skall utsättas för onödiga påfrestningar. Jag vill i detta sammanhang peka på de åtgärder som vidtagits för att mildra verkningarna av nedläggningen av Kalmar verkstads AB. Vad gäller herr Burenstam Linders fråga rörande koncernbidragen inom Statsföretagsgruppen vill jag erinra om att möjligheterna för bolagen inom gruppen att utnyttja gällande skattebestämmelser vid lämnande av koncernbidrag till varandra togs upp i propositionen 1969:121 om ett statligt förvaltningsbolag. Det utsades därvid att sådana bidrag borde redovisas öppet, vilket också sker i Statsföretags årsredovisningar. Bidragsgivande företag inom en koncern har rätt att taxeringsmässigt göra avdrag för bidragen, vilket minskar deras skattekostnader. Denna skatteregel har tillkommit för att medverka till en ekonomisk konsolidering av koncerner med blandade vinstoch förlustföretag. Regeln gäller självfallet även för Statsföretagskoncernen och bör också tillämpas för att inte koncernen skall komma i konkurrensmässigt underläge gentemot andra koncerner. För att inte berörda kommuner skall gå miste om sina skatteinkomster från de statliga bidragsgivande företagen har Statsföretag frivilligt avstått från avdragsrätten i fråga om kommunalbeskattningen. Herr Burenstam Linders fråga tyder på att han anser att vinsten i LKAB skall särbehandlas och inte användas vid överförande av koncernbidrag inom Statsföretagskoncernen. Jag kan inte finna något rimligt skäl för en sådan begränsning. Herr talman! Utöver de nu lämnade svaren på frågor och interpellationer vill jag gärna i anslutning till överläggningsämnet göra några reflexioner om den statliga företagsverksamheten. De statliga företagen är nu som alltid föremål för uppmärksamhet i den politiska debatten och i massmedia. Jag har alltid hävdat och gör det även nu — jag är övertygad om att herr Svanberg också delar min uppfattning — att en sådan debatt är sund och positiv, så länge debatten är objektiv och konstruktiv. Men nu är det inte utan att jag känner mig besviken inför den debatt som förs. Jag är den förste att erkänna att det har begåtts misstag och felbedömningar inom den statliga företagsverksamheten, lika väl som inom det privatägda näringslivet. Många kritiker tar nu fallet SMT till intäkt för att kritisera praktiskt taget all statlig företagsamhet. Man går in för att, uppenbarligen av politiska skäl, misstänkliggöra hela den statliga företagsamheten. Jag skall här inte gå närmare in på jämförelser med misslyckanden inom den privata företagsamheten, men det är inte någon som ännu kommit på den befängda idén att utnyttja misslyckanden inom det privata näringslivet som bevis på att det svenska näringslivet är ineffektivt. Jag tycker att det är lika felaktigt att ta svårigheter inom den statliga företagsamheten till intäkt för att hela den statliga företagsamheten är misslyckad. Om nu drivkraften bakom denna ensidigt negativa kritik mot statlig företagsamhet är att man inte vill ha några statliga företag, då skulle det vara intressant att få veta vilka restriktioner kritikerna vill lägga på den statlige företagaren. Vilka företag skall vi göra oss av med? Vilka företag skall läggas ner? Det vore tacknämligt om kritikerna på denna punkt ville komma med konkreta exempel.

Men jag såg inte så Onsdagen den förfärligt stora rubriker i de borgerliga tidningarna vid det tillfället. 26 april 1972 Samhället fick gå in med olika åtgärder i Ådalen. Investeringsbanken lånade ut betydande belopp till privata företags utbyggnad. Lokaliseringslån och lokaliseringsbidrag beviljades för samma ändamål. Investeringsfondsmedel utnyttjades, och SVETAB gick in i engagemang i snickeribranschen för att bidra till att skapa sysselsättning i regionen. Företagsuppbyggnad pågår nu i Vilhelmina och Nykroppa kommuner, för att ta exempel på sysselsättningsskapande åtgärder under andra betingelser än de som gäller i allmänhet för privata företag. Gå och fråga alla dessa människor i Ådalen och på andra platser, vilka företag man anser skall läggas ner på den statliga sidan! Jag skulle vilja tillägga: Ge oss ett besked om vilka företag som skulle kunna ersätta de statliga företagen inom de områden som jag här berört! Jag skulle kunna gå vidare i denna katalog. ASSI är ett annat gott exempel, ASSI som fick ta över ett antal privata bankrutterade företag utefter Norrlandskusten för att rädda en mängd människor från att bli arbetslösa. Och hur var det med Uddevallavarvet? Menar kritikerna av statliga företag att man bara skulle ha lämnat flera tusen människor i Uddevalla utan arbete när det privatägda varvet gick omkull? Herr talman! De som i dag så hårt kritiserar de statliga företagen är ofta samma människor som i alla tider har motsatt sig samhällets åtgärder för att tillgodose människornas berättigade behov av trygghet. Det är de som motarbetade upprättandet av AP-fonderna, det är de som länge motarbetade uppbyggnaden av en modern arbetsmarknadspolitik, och det är de som sade nej till Investeringsbanken. Dessa kritiker har ett helt annat synsätt än vad vi har, när det gäller de arbetande människornas självklara rätt till trygghet. Jag vidhåller detta trots vad som nu har hänt i SMT. Låt oss därför konstatera att många av de statliga företagen har speciella motiv för sin tillblivelse, inte minst sysselsättningsmotivet. Detta innbär att flera statliga företag har större svårigheter och problem att brottas med när det gäller att snabbt uppnå lönsamhet än privatägda företag som redan från början etableras med renodlade lönsamhetsmål i sikte. Vi måste ha bakgrunden klar för oss när vi diskuterar effektiviteten i de statliga företagen. Först i samband med Statsföretags bildande gavs företagsgruppen ett gemensamt mål. Förutom de speciella uppgifter som åvilat de enskilda bolagen inom gruppen enligt det riksdagsbeslut som ligger till grund för deras bildande eller förvärv skall företagen också sträva efter lönsamhet och expansion. Betoningen av lönsamhet innebär för några av koncernbolagen att en upprustning av såväl produktionsresurser som administration har blivit nödvändig. Ett exempel på ett sådant företag inom gruppen är NJA, som tidigare hade en mera renodlad sysselsättningsuppgift. Genom att nu målet lönsamhet och expansion klart uttalades fick kritiken mot de statliga företagen ny vind i seglen. Det var ingen svårighet att konstatera att företag som NJA och Uddevallavarvet inte gick ihop. Vad man bortsåg från var att dessa och 29 andra företag haft speciella uppgifter och att man knappast kunde förvänta sig att de skulle uppfylla lönsamhetskraven i samma ögonblick som dessa uttalats. Dessa företags speciella situation och sysselsättningsuppgifter glömde man i sammanhanget bort. Var det då fel att utöka ambitionerna för de statliga företagen? Kanske om man skall se till den borgerliga pressens reaktion med dess blandning av harm över att de statliga företagen skulle expandera och dess oförställda glädje när företag med svårigheter tvingades till driftinskränkningar. Men för de allra flesta står det alldeles klart att bildandet av ett samordnande förvaltningsbolag var en riktig åtgärd som på sikt är en förutsättning för en konkurrenskraftig statlig företagsgrupp. Trots de speciella problem som flera statsägda företag har jämfört med privatägda företag lyckades ändå Statsföretagsgruppen under 1971 få en avkastning på det arbetande kapitalet på 4,2 procent. Det är ingen hög avkastning; den är inte ens godtagbar sedd på litet sikt. Men den är enligt vad jag inhämtat fullt i klass med vad de flesta stora företag i detta land lyckades uppnå under den lågkonjunktur som rådde 1971. Statsföretags årsredovisning för förra året har ännu inte lämnats. Den kommer för övrigt senare att bli föremål för särskild behandling i riksdagen. Jag skall därför inte nu gå närmare in på den. Jag vill bara konstatera att koncernens fakturerade försäljning under 1971 ökade med 9,9 procent men att överskottet före bokslutsdispositioner och skatter sjönk från 283 miljoner kronor år 1970 till 197 miljoner kronor förra året. Nettovinsten sjönk från 11 miljoner 1970 till 8 miljoner 1971. I sammanhanget bör då noteras att ca 80 procent av gruppens fakturering hänförde sig till produkter som drabbades särskilt hårt av konjunkturnedgången. Koncernens överskott koncentrerades 1971 främst till LKAB och Tobaksbolaget. För dessa två bolag redovisades ett sammanlagt överskott före bokslutsdispositioner och skatter av över 360 miljoner. Gruppens samlade resultat reducerades av underskott hos ett tiotal bolag, främst NJA 63 miljoner, Uddevallavarvet 33 miljoner, SMT 32 miljoner, Kalmar Verkstad 22 miljoner, Uddcomb 19 miljoner och SVETAB 16 miljoner. Statsföretags metod att överföra överskottsmedel från de vinstgivande företagen till förlustföretagen genom koncernbidrag är tydligen en källa till stor förargelse för moderaterna, i synnerhet för herr Burenstam Linder. Han har tidigare flera gånger kritiserat användningen av koncernbidrag inom Statsföretag. Enligt Göteborgs Handelsoch Sjöfarts-Tidning den 18 april har han ånyo gått till angrepp i denna fråga, och han har för övrigt tagit upp den även i annat sammanhang. Det förefaller faktiskt som om herr Burenstam Linder lever i den tron att koncernbidragsinstitutet är något exklusivt för Statsföretag. Så är det ju inte. Skattelagstiftningen medger vinstgivande företag att minska sina vinster genom att ge koncernbidrag som sedan via moderbolaget fördelas på förlustbolag inom en och samma koncern. Härigenom minskas dessa företags förluster. Eftersom det är givande för bolagen taxeringsmässigt att få göra avdrag för bidragen är det obestridligt att skattekostnaden för dessa bolag minskar. Det är den avsedda effekten med koncernbidragsinstitutet för att möjliggöra för koncerner med blandade vinstoch förlustföretag att konsolidera sin totala ekonomi. I sin tur kan detta sedan leda till en totalt sett ökande och beskattningsbar lönsamhet, vilket ju är i samhällets intresse. Den reducerade skattekostnaden för koncernen är motivet för att Statsföretags styrelse beslutat att i största möjliga utsträckning använda koncernbidragsformen. Styrelsebeslutet är emellertid, som jag har talat om i mitt interpellationssvar, kompletterat med tillägget att de kommuner där bidragsgivande bolag skattar icke genom koncernbidragen skall gå miste om några skatteintäkter. Herr Burenstam Linder måste väl vara medveten om att koncernbidrag används i enlighet med skattelagstiftningens bestämmelser av alla koncernbildningar i detta land så snart förutsättningar härför föreligger. Det kan väl heller inte vara så att herr Burenstam Linder menar att vi skall ha en speciell lagstiftning för statliga företag som förbjuder dessa att använda koncernbidrag? Koncernbidrag användes av Statsföretag i begränsad utsträckning redan 1970. Denna deklaration har utan anmärkning prövats i första instans, och mellankommunala skatterätten har heller inte framfört några anmärkningar. Moderaterna, herr talman, som så ofta vill göra gällande att statliga företag ges sådana förmåner att de inte konkurrerar på lika villkor med de privata företagen, vill nu tydligen vända på steken och sätta de statliga företagen i strykklass jämfört med de privata företagen. Vilket samhällsansvar vittnar inte detta om! Att Statsföretag känner sitt samhällsansvar framgår av att företaget frivilligt avstår från avdragsrätten i fråga om kommunalskatten. De kommuner i vilka bidragsgivande företag ligger förlorar sålunda inga skatteintäkter. Jag skulle inte tro att detta generösa förfarande är vanligt bland alla de koncerner som utnyttjar koncernbidragsinstitutet. Kritiken mot Statsföretag har särskilt uppehållit sig kring några företag inom gruppen, t.ex. NJA, Kalmar verkstad och Uddevallavarvet. Dessa företag har vissa gemensamma drag. De hade alla lönsamhetsproblem när de överfördes till Statsföretag och var i behov av en rejäl upprustning. Jag skall uppehålla mig något kring dessa företag, som i flera avseenden är typiska genom sin tillkomst och senare utveckling. När riksdagen 1939 fattade beslut om att bygga ett järnverk i Norrbotten var det för att öka sysselsättningen och ge länet ett mångsidigt näringsliv. Under perioden fram t.o.m. 1954 byggdes järnverket successivt ut. Därefter följde en period med i stort sett tillfredsställande resultat. Efter 1962 har NJA redovisat betydande förluster, beroende dels på de försämrade stålkonjunkturerna, dels på behovet av expansionsinvesteringar. Statsföretags övertagande av NJA inledde en rekonstruktion av företaget. Företagets ledningsfunktioner förstärktes, och efter ingående marknadsoch lönsamhetsbedömningar fastställdes ett produktprogram. Detta produktprogram har legat till grund för det mycket omfattande investeringsprogram som nu håller på att förverkligas inom NJA. Detta har tidigare redovisats i riksdagen. Sammanfattningsvis innebär programmet att NJA får produktionskapacitet som ger företaget de nödvändiga förutsättningarna för lönsam het och konkurrenskraft. Den utvidgade verksamheten har beräknats ge sysselsättning åt ytterligare 400 personer. Hade utbyggnaden inte kommit till stånd, skulle snarast en minskning med ungefär lika många personer ha blivit nödvändig. Investeringsprogrammet, som sträcker sig fram till 1973, har — som jag sagt — beräknats kosta 550 miljoner kronor. Under ytterligare ett par år — innan effekterna av investeringsprogrammet hunnit slå igenom i resultatet — räknar NJA med förluster på grund av bl.a. höjda råvarupriser. Årets stora förlust, 62 miljoner kronor, bör också ses mot bakgrunden av den konjunkturnedgång som tillfälligt drabbat branschen. NJA är därför på intet sätt ensamt om att ha haft ett besvärligt läge 1971. Svenska och utländska konkurrenter har under året tvingats konstatera förluster i samma omfattning som NJA. NJA kan trots konjunkturbetingade svårigheter just nu se framtiden an med viss tillförsikt. NJA kunde under fjolåret redovisa en produktionsökning med nära 13 procent på ungefärligen samma antal sysselsatta. Det bär vittnesbörd om att ledningen för företaget och alla anställda söker att komma till rätta med svårigheterna. Men fortfarande arbetar man med order tagna 1968 och 1969 och till de årens priser, som i dag ligger omkring 30 procent under det faktiska kostnadsläget. Men i takt med att NJA arbetar av de äldre arbetsorderlistorna och får in nya order till rimligare priser förbättras läget. Orderingången under de första av detta års månader ligger ca 12 procent över fjolårets motsvarande tid. De som arbetar i NJA är i lika hög grad som andra värda ett erkännande och värda att få tillräckliga resurser för att bli produktionsmässigt likställda med jämförbara företag — och då även den arbetsmiljö som ger ökad arbetstillfredsställelse. Jag skulle vilja tillägga att man kanske ibland är litet för återhållsam med uppgifter som också har ett, som jag betraktar det, mycket positivt innehåll. Det borde vara rimligt att här få säga, att så långt jag vet har samtliga efter den 1 april i år månadslön vid NJA. Vidare utvecklar man inom NJA en organisation för medinflytande, en utbyggd företagsdemokrati, som efter hand torde ha mycket att ge av erfarenheter också för andra. Det borde vara av ett visst intresse för Jörn Svensson att studera även andra företag än LKAB. Genom de här vidtagna åtgärderna inom NJA och det omfattande investeringsprogrammet kan företaget utöver det ursprungliga sysselsättningsmålet väntas uppnå en sådan effektivitet att det skall kunna hävda sig i konkurrensen med övriga företag i branschen samtidigt som det även i fortsättningen utgör en livsviktig del av länets näringsliv. Vad beträffar Kalmar verkstad AB hade Sverige under 1950-talet ett antal företag som tillverkade rullande järnvägsmateriel. Det var bl.a. Kockums, ASJ, Kalmar verkstad, Hägglund & Söner och Gävle vagnverkstad. Alla utom Gävle vagnverkstad, som är ett dotterbolag till SJ, har måst upphöra med denna produktion. För några veckor sedan tillkännagavs att Kockum-Landsverk beslutat avveckla sin grävmaskinstillverkning genom överlåtelse till Åkermans. Grävmaskinstillverkningen togs upp som ersättning för järnvägsmaterielen men blev aldrig en lämplig ersättning för tillverkningen av järnvägsvagnar. Hägglund & Söners och ASJ:s avvecklingsproblem är också bekanta. På samma sätt försökte Kalmar verkstad att finna ersättning för järnvägsvagnarna. Till skillnad från förhållandena hos de övriga här nämnda företagen utgjorde rullande järnvägsmateriel stommen i Kalmar verkstads produktion. När omläggningen till annan produktion misslyckades, tvangs ägaren fatta beslut om avveckling av företaget. Denna avveckling sker långsamt och med betydande åtaganden från ägarens sida för att personalen skall kunna få annan sysselsättning. Bl. a. har som bekant Statsföretag genom ett avtal med Volvo lyckats ge framtida sysselsättning för en betydande del av dem som nu är anställda i Kalmar verkstad och som bor i Kalmarregionen. Totalt väntas Volvo sysselsätta över 600 personer i Kalmar när företaget är uppbyggt. Starten kommer inom kort, och utbyggnaden torde vara färdig — så att man kan börja nyanställa personal — i början av 1974. Det torde vara svårt för att inte säga omöjligt att finna exempel på så långtgående åtgärder för att skydda de anställda vid en avveckling av ett företag som man vidtagit i fallet Kalmar verkstad. Kritikernas enögdhet när det gäller att plocka fram ett statligt bolag som råkat ut för svårigheter är här slående. Alla de nämnda företagen genomgick i princip samma utveckling med åtföljande personalinskränkningar. Kalmar verkstad, som kände ansvar för sina anställda, fick stå vid skampålen för att det råkade ske en utveckling som var likartad med vad som hänt i en rad av bolag. Uddevallavarvet har i likhet med NJA varit ett förlustföretag, vars fortsatta existens främst motiverats av dess betydelse för sysselsättningen inom regionen. Inom Uddevallavarvet har man inte låtit sig nöja med enbart denna sysselsättningsroll. Under senare år har man därför successivt vidtagit en rad genomgripande rationaliseringsåtgärder samtidigt som man börjat genomföra ett investeringsprogram på ca 30 miljoner kronor för att öka nybyggnadskapaciteten för stora fartyg. Programmet skall vara genomfört under 1972. Jag förväntar också att man från Uddevallavarvets ledning och från Statsföretag skall komma med ett ytterligare investeringsprogram, som även skall lösa de arbetsmiljöproblem som finns vid företaget. Den ökade kapaciteten och gynnsamma order, som ger sysselsättning till 1975, gör att man inom företaget snart väntar successivt bättre resultat med överskott. Nyrekryteringen av personal de två senaste åren vid Uddevallavarvet har omfattat 200 personer. Uddevallavarvet kan i dag sägas ligga väl till bland de svenska storvarven. Statens insatser på detta område inskränker sig för övrigt inte till engagemanget i Uddevallavarvet utan består även i medverkan vid saneringen av Götaverken och i betydande kreditgarantier till svensk varvsindustri. Jag har velat ge en annan bild av utvecklingen inom några av de statliga bolagen än vad som vanligtvis redovisas av kritikerna. Med exemplen från NJA, KVAB och Uddevallavarvet har jag velat visa att man aktivt gripit sig an problemen och beaktat både de speciella uppgifter som åvilar dessa företag och de företagsekonomiska kraven. Men visst begås det misstag inom den statliga sektorn såväl som inom den privata. SMT:s misslyckande kan inte enbart förklaras av den svåra situationen för verktygsmaskinindustrin. Jag måste erkänna att företagets ledning inte förefaller ha bemästrat problemen, vilket för övrigt framhålles i revisorernas nu offentliggjorda berättelse. Så snart läget stod klart för SMT:s styrelse vidtog man de åtgärder som man fann nödvändiga, och efter en utvärdering av olika alternativ presenterades en plan för omstrukturering av företaget. Jag beklagar djupt att detta drabbar ett stort antal anställda inom SMT, men jag kan försäkra kammaren att alla åtgärder för närvarande vidtages inom Statsföretag för att så långt det är möjligt bereda dem som skall friställas ny sysselsättning. Herr talman! I uppenbart syfte att förstärka intrycket kring händelserna rörande SMT levererar herr Burenstam Linder i sin interpellation en helt fantastisk historia. Omskrivet tycks herr Burenstam Linder vilja säga att illvilliga människor köpte in de företag som kom att ingå i SMT-gruppen för att krossa dem. Det är en helt otrolig målsättningsfilosofi som herr Burenstam Linder presenterar och som borde ge honom anledning att än en gång tänka över sina beskyllningar. Han har tillfälle att säga någonting om det, när han kommer upp i talarstolen. Företagen inom SMT-gruppen inköptes för att klara sysselsättningen för en del av dem som blev utan arbete, när riksdagen beslutat avveckla centrala flygverkstaden i Västerås. Detta var 1968, då riksdagen också uttalade önskemålet om en stark forcering av ansträngningarna att finna annan verksamhet. Det var i och för sig en lovvärd ambition från försvarets fabriksverks sida i kontakt med försvarsdepartementet när SMT bildades. Tyvärr visade det sig att samtliga huvudprodukter utom bolagets numeriskt styrda svarv gav otillfredsställande bruttoresultat. 1969 och 1970 var förlusterna måttliga, om man beaktar att företaget befann sig i ett uppbyggnadsskede. Förlusten 1969 redovisas till 3,9 miljoner och förlusten 1970 till 7,8 miljoner. Krisen för företaget accentuerades mycket dramatiskt under andra halvåret 1971 till följd av en starkt förändrad orderingång.

Företagets uppbyggnad baserades på en kraftigt växande försäljningsvolym som visade sig orealistisk. Denna maskintyp av standardkaraktär har snabbt förlorat marknaden, och det nya har inte utvecklats som man räknat med, delvis på grund av konstruktiva brister. Efter hand som situationen klarnade för styrelsen i SMT initierades en rad utredningar senhösten 1971. En ny verkställande direktör utsågs. De alternativ som penetrerades var dels en omedelbar nedläggning, dels olika varianter av en koncentration och en nedbantning av produktsortimentet. Det är den senare vägen som SMT:s ledning och Statsföretag har följt. Herr talman! Jag har hittills uppehållit mig kring några av de företag inom Statsföretagsgruppen som blivit utsatta för negativ kritik. Man får dock inte glömma att flertalet statliga företag inte avviker från privata företag inom respektive branscher i fråga om effektivitet och resultat. Man bör bedöma dem som är positiva med samma mått som man bedömer privata företag. Man bör bedöma de företag inom den statliga gruppen som har svårigheter med samma mått som man bedömer företag med svårigheter på den privata sidan eller den kooperativa sidan. Det finns vissa»undantag i pressen, när man redovisar vad som inträffar också i de statliga företagen. Jag erinrar om en artikel i Dagens Nyheter i slutet av mars, där en undersökning uppmärksammas som utförts av bl.a. JIf af Trolle. I artikeln heter det: sbolaget har lyckats över förväntan klara den fria konkurrensen, konstaterar författarna. Förutsägelsen var att bolaget skulle tvingas ned till en marknadsandel på 70 proc. I verkligheten har marknadsandelen endast sjunkit till ca 80—85 procent och har dessutom stabiliserats på denna nivå. Till detta kommer att lönsamheten förbättrats starkt.” Företaget har t.o.m., heter det vidare, ”visat sig vara konkurrenskraftigt på världsmarknaden”. Det finns ett litet företag som heter CEA-verken, som 1971 ökade sin omsättning med över 50 procent och samtidigt ökade rörelseöverskottet med mer än 30 procent. Jag har inte sett några särskilt braskande rubriker om detta i våra tidningar. Jag har heller inte sett så förfärligt mycket av skriverier kring Vattenfall. Vattenfall är ju ändå ett statligt ägt företag sedan gammalt och mycket välkänt. Det är välskött. Det lämnade en bruttovinst förra året på nära 700 miljoner och en nettovinst på ca 300 miljoner. Detta borde vägas in i den diskussion som vi för om möjligheten att bedriva statlig företagsverksamhet, när man samtidigt gör bedömningarna av privata företag. Det finns inom gruppen statliga företag en hel rad, som inte bara är värda att visas upp utan som också är värda ett erkännande för det arbete som där nedläggs. Herr talman! Under debatten om statliga företag i denna kammare i december förra året diskuterades också förenade fabriksverken. Som jag då framhöll har justitiekanslern granskat vissa åtgärder som FFV vidtagit rörande vissa borgensoch lånefrågor. Justitiekanslern anser sig kunna låta bero vid de uttalanden han gjort och har därmed avslutat ärendet. I den utsträckning sådana frågor åter blir aktuella kommer de att underställas riksdagen på vanligt sätt. Vi har också exempel på det. FFV redovisade under verksamhetsåret 1970/71 en nettoförlust på 23 miljoner kronor, sedan extraordinära avskrivningar gjorts på tillsammans 39 miljoner för att anpassa värderingen av tillgångarna till de regler som gäller för aktiebolag. Med hänsyn till att FFV:s framtida marknadssituation, framför allt i fråga om militära produkter, kan komma att förändras har jag tillkallat sakkunniga för att utreda och framlägga förslag om FFV s framtida inriktning. Detta har också redan påpekats av utskottets ordförande. Jag vill understryka att utredningens uppgift är framåtsyftande för att med hjälp av bl.a. de förslag som de sakkunniga kan lämna skapa en fullt konkurrenskraftig enhet av FFV. I direktiven understryks att förutsättningen för produktionen inom FFV måste vara att den ger full kostnadstäckning på lång sikt. Man skall emellertid komma ihåg att i det övergångsskede från det tidigare försvarets fabriksverk till det nuvarande förenade fabriksverken — en övergång som vi nu delvis har passerat men delvis ännu är inne i, och där det gällt att från en relativt skyddad verksamhet gå över till en mera konkurrensmässig sådan — är det inte så lätt att hitta de rätta formerna. Vi får se vad utredningen kan komma fram till. En av orsakerna till att utredningen tillsatts är också de krav som ställs på FFV och andra försvarsmaterielproducerande företag i vad gäller flexibilitet i produktionskapaciteten. Det är av största vikt att de civila produkter man där kan välja för att komplettera det militära produktionsprogrammet med är lönsamma. Såväl FFV som konkurrenterna har haft svårigheter i det fallet. Som jag tidigare sagt i denna kammare anser jag det inte vara befogat att ytterligare utreda vad som förevarit inom förenade fabriksverken utan anser att alla ansträngningar nu skall göras för att få verksamheten effektiv. Herr talman! Jag vill avsluta detta inlägg med några ord om de insatser som för närvarande görs inom Statsföretagsgruppen på företagsdemokratins område, och jag gör det så mycket hellre som herr Svensson i Malmö från vpk:s sida ju har varit kritisk mot vissa drag i den verksamheten. Utskottets talesman herr Svanberg har ju oförbehållsamt sagt att vi inte försvarar en del av det som förevarit i det fallet, exempelvis inom LKAB, utan vi engagerar såväl Statsföretag som oss själva i uppgiften att successivt rätta till de sakerna i samverkan med berörd personal. Den verksamhet som pågår på det företagsdemokratiska området drivs parallellt efter två linjer. Den ena, som företagsdemokratidelegationen svarar för, har hittills bedrivits genom förstudier vid fyra företag inom gruppen. Dessa förstudier väntas nu i samarbete med Statsföretag och i enlighet med delegationens direktiv leda till en försöksverksamhet. Samtidigt med delegationen och i samarbete med denna driver Statsföretag dessa frågor. Utgångspunkten för arbetet är ramprogrammet om ”Statsföretags inriktning inom det företagsdemokratiska området”, som syftar till att ge alla i företagen anställda och på alla nivåer medinflytande, samtidigt som det syftar till att skapa tillfredsställelse med arbetet. Statsföretag har nu löntagarrepresentanter i hälften av dotterbolagen. Man har sålunda inte suttit med armarna i kors för att invänta en lagstiftning om styrelserepresentation. Vidare har Statsföretag anordnat utbildning för löntagarrepresentanterna i styrelsen. Enligt en undersökning utförd av företagsdemokratidelegationen i mars 1972, ”Anställda i styrelsen”, har denna utbildning rönt stor uppskattning. Statsföretag har stora ambitioner att verka för en vidgning av företagsdemokratin. Trots att flera positiva resultat redan uppnåtts anser man sig ännu bara stå i starten av denna verksamhet. Herr talman! Jag har med detta inlägg försökt bidra till att nyansera debatten om de statliga företagen. Jag efterlyser en vilja från oppositionens sida att sätta sig in i vissa statliga företags speciella problem. Jag efterlyser också en ärlighet hos oppositionen, som tar sig uttryck i att jämföra de statliga företagen med de privatägda med hjälp av lika mått. Om man söker ge en rättvisande bild av statlig företagsverksamhet skall man finna att de statliga företagen framför allt under beaktande av de särskilda uppgifter som åtskilliga av dem ställts inför — att ge sysselsättning i svårlokaliserade områden — fyller en uppgift likvärdig andra företags. Vid svårigheter av strukturell art eller föranledda av vikande konjunkturer bör de statliga företagen bli mätta med samma mått som andra företag. Det måste väl ändå ligga i hela samhällets intresse att de statsägda företagen kan fylla den uppgift, för vilken de tillskapats: att så långt det är möjligt ge en tryggad sysselsättning i verksamheter som producerar nyttigheter och bidra till en vidareutveckling av vårt näringsliv. Allra sist, herr talman, skall jag besvara fru Marklunds interpellation om företagsdemokratin i statliga företag. Fru Marklund har frågat mig om jag har uppmärksammat vissa i interpellationen berörda förhållanden rörande verksamheten med företagsdemokrati i statliga företag och om jag med anledning av detta avser att föranstalta om en översyn av denna verksamhet. Ett av målen för regeringens näringspolitik är att skapa förutsättningar för ett ökat löntagarinflytande över produktionens utformning och utveckling. De riktlinjer som riksdagen fastställt för den statliga företagsverksamheten i samband med tillkomsten av Statsföretag AB innebär också att de statliga företagen skall sträva efter att nå allt större arbetstillfredsställelse för de anställda, ett mål som hänger nära samman med frågan om de anställdas medinflytande. I syfte att pröva olika vägar att öka de anställdas inflytande i de statliga bolagen tillsattes redan år 1968 den s.k. företagsdemokratidelegationen. Delegationen genomför nu i enlighet med sina direktiv ett antal försök med fördjupad företagsdemokrati i några statliga företag. Försöken sker i samverkan med företagsledningen, de anställda och deras fackliga organisationer. Vid sidan av den av delegationen bedrivna verksamheten pågår försök med olika former av vidgad företagsdemokrati i flertalet statliga företag. Ett av de företag som tidigast och mest systematiskt tagit upp dessa frågor är LKAB, som fru Marklund berör i sin interpellation. Av stor betydelse i detta sammanhang är givetvis det program för inriktningen av Statsföretags arbete inom det företagsdemokratiska området som antogs av bolagets styrelse förra året. I detta ställs kravet att ett handlingsprogram för den företagsdemokratiska utvecklingen skall upprättas i varje företag. Detta skall utarbetas i intim samverkan mellan företagsledningen och de anställdas organisationer, i första hand inom företagsnämnden. Statsföretag arbetar nu tillsammans med företagsdemokratidelegationen med uppföljning och vidareutveckling av detta program. Jag vill dock erinra om att den företagsdemokratiska utvecklingen innefattar en mycket komplicerad process. Tillämpningen av de övergripande intentionerna genom nya praktiskt användbara metoder för arbete och samverkan förutsätter insatser av alla berörda, såväl enskilda individer som grupper inom företaget. Som jag ser det, måste därför ett stort ansvar för att denna utveckling kommer till stånd och förs vidare läggas direkt på de i företaget berörda parterna, företagsledningen, de anställda och deras fackliga organisationer. Det innebär också att man måste acceptera att utvecklingen kan gå olika fort inom olika företag. Mot denna bakgrund anser jag att den verksamhet som successivt utvecklas inom de statliga bolagen har givit värdefulla resultat. Jag kan här erinra om att man inom vissa statliga företag gått längre när det gäller att ge de anställda inflytande även i beslutsprocessen, t.ex. genom medverkan i styrelsen eller direktionens arbete, än vad man hittills varit beredd att pröva inom den privata sektorn. Av det sagda framgår att jag tillmäter arbetet med en vidgad företagsdemokrati inom de statliga bolagen den allra största betydelse. Självfallet följer jag därför utvecklingen med stor uppmärksamhet. Det måste dock även i fortsättningen i första hand ankomma på de lokala parterna att bestämma den praktiska inriktningen och utformningen av reformarbetet. Jag utgår dock ifrån att såväl företagsdemokratidelegationen som Statsföretag AB kommer att aktivt medverka för att vägleda och stödja de berörda parterna i det fortsatta arbetet. Innan de praktiska resultaten av Statsföretags nyligen antagna handlingsprogram haft tid att mogna fram och innan företagsdemokratidelegationen kunnat göra en mer fullständig utvärdering och sammanställning av sin försöksverksamhet, är det dock inte möjligt att dra några mer långtgående och generella slutsatser rörande den företagsdemokratiska utvecklingen inom de statliga bolagen. I avvaktan på detta är jag inte beredd att nu förorda någon speciell översyn av verksamheten med företagsdemokrati i de statliga företagen.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på mina båda interpellationer. När riksdagen i fjol behandlade förslagen om lån och bidrag till NJA förutsatte vi från vpk-gruppens sida att den satsning som då var aktuell skulle följas av ett fortsatt och maximalt stöd till järnverkets vidareutbyggnad. Skälen för en sådan har anförts i många sammanhang. Dit hör inte minst de lokaliseringspolitiska och samhällsekonomiska. Även i den investeringsfråga som jag aktualiserat i interpellationen väger dessa skäl mycket tungt. Det är ytterst nödvändigt att här och i fortsatta resonemang om koksverket och de kostnader det för med sig betona de positiva konsekvenser för samhällsekonomin och för den fortsatta lokaliseringen av industrier till den aktuella regionen som en investering av det här slaget skulle ge. Bl. a. bidrar den till att förbättra förutsättningarna för lokalisering av verkstadsindustri till orten. I interpellationssvaret uttalar industriministern ingen egen mening om projektet. Men under en resa i Norrbotten nyligen lär statsrådet ändå enligt pressen ha uttalat, att han anser att koksverket skulle bli en tillgång för Norrbottens järnverk. Och detta torde vara odiskutabelt. NJA, som projekterat koksverket, har funnit att det har mycket gynnsamma ekonomiska förutsättningar. Investeringen på ca 340 miljoner kronor skulle betala sig inom åtta år enligt dess beräkningar. Och efter detta skulle givetvis företagets likviditet ha förbättrats så att det då skulle ha bättre förutsättningar för egen finansiering. NJA skulle slippa köpa kol och olja och självt säkerställa sitt behov av koks, en vara som varierar kraftigt både när det gäller kvalitet och priser på marknaden. Å andra sidan finns de negativa följder som ett nej till den planerade investeringen skulle medföra. Företaget skulle återigen hamna i den ogynnsamma situation där det befann sig innan verkningarna av de senaste investeringsinsatserna började märkas. NJA har ju alltid haft svårigheter med att kunna fungera på jämbördiga villkor med andra järnbruk eftersom behovet av modern utrustning inte beaktats. Där har, som herr Svensson i Malmö tidigare i debatten nämnt, använts utrustningar som långt tidigare har utmönstrats i andra järnverk. Industriministern redovisar i sitt svar de insatser som görs för att finansiera det nu pågående investeringsprogrammet vid NJA. Även om jag vidhåller den uppfattning jag tidigare redovisat i riksdagsdebatter om att NJA med beaktande av företagets regionalt avgörande betydelse borde ha getts ännu större stöd och gynnsammare lånevillkor, så skall jag gärna säga att dessa satsningar är steg på vägen till en riktig utbyggnad av NJA. Men för att följa med i den utveckling, som man med dessa satsningar äntligen har påbörjat, så måste koksverksprojektet behandlas som ytterst angeläget för att det statsägda företaget skall ges möjlighet att på ett effektivt sätt kunna fullfölja utvecklingsprogrammet. Detta är nödvändigt för att företaget skall bli lönsamt, i den mening som är vedertagen i debatterna. Men därtill kommer tillskottet i fråga om arbetstillfällen — ett nog så betydelsefullt skäl i vårt arbetslöshetsdrabbade län. När statsrådet enligt tidningsreferat bedömer investeringens storlek mot bakgrunden av att antalet nyanställda inte skulle bli större än 150, och enligt samma tidningsreferat säger att det kanske finns andra, bättre vägar att gå som ger fler arbetstillfällen, så måste jag fråga statsrådet: Vilka vägar? Och har statsrådet när han gör sådana bedömningar då övervägt alla sidor, t.ex. antalet sysselsättningstillfällen under byggnadstiden eller följdverkningarna i form av eventuellt nya industrier till orten? Eftersom Statsföretags styrelse nu inte anser sig kunna svara för det nödvändiga kapitaltillskottet till NJA, skall frågan prövas av regeringen. Denna prövning skall enligt industriministerns svar föregås av en undersökning inom industridepartementet. Undersökningen skall ”pröva projektet med utgångspunkt i de berörda aspekterna”, heter det i industriministerns svar. Men är inte de berörda aspekterna redan tillräckligt undersökta och prövade? Delar inte industriministern de synpunkter NJA:s ledning har på projektets ekonomiska fördelar? Är inte industriministern överens om tyngden i de lokaliseringspolitiska skälen? Att projektet är betydelsefullt tycks ju statsrådet ha konstaterat vid besöket i Norrbotten. Och den meningen förutsätter jag att statsrådet företräder i regeringens behandling av frågan, en behandling som jag nog tycker borde kunna komma till stånd — och med gynnsamt resultat — utan ytterligare undersökningar. Här är ett tillfälle att en gång göra en snabb insats för NJA. Det har så många gånger förekommit dröjsmål i samband med NJA:s verksamhet. Frågan om AP-fondernas användning har aktualiserats i olika sammanhang. Bl. a. har Landsorganisationen vid upprepade tillfällen ställt krav om ändrade regler för AP-fondernas användning. Nu används 20 procent av nyplaceringarna varje år till industrin. Enligt vad finansministern sade i den allmänpolitiska debatten i höstas kommer dock inte något av detta de statliga företagen till godo. Finns det inte anledning, bl.a. med anknytning till det investeringsprojekt som nu är aktuellt vid NJA:s koksverk, att ändra också på det förhållandet? Beträffande frågan om förbättringarna av arbetsmiljön noterar jag de åtgärder som statsrådet anger i sitt svar. Många av dessa projekt härrör sig dock till de nya delar av järnverket som påbörjats eller planerats inom det pågående investeringsprogrammet. Jämsides med dessa måste emellertid också ett fortlöpande upprustningsarbete bedrivas inom äldre delar av järnverket, där t.ex. stora temperaturskillnader mellan stark hetta vid arbetsplatsen och kyla vid övervakningsplatser är påtagliga problem. Det är av största vikt för Norrbotten och för den statliga företagsamheten att NJA ges alla möjligheter att hävda sig i förhållande till andra järnverk och komma ifrån karaktären av underleverantör. För företaget internt är det lika viktigt att det blir en arbetsplats, där de anställda bereds en miljö som stimulerar till ökad produktion utan ökade fysiska och psykiska påfrestningar. NJA:s framtida utveckling är således av största betydelse för Norrbotten. Av stor vikt är naturligtvis också utvecklingen inom länets andra stora statliga företag, LKAB, och detta inte minst när det gäller förhållandena för de anställda inom företaget. Industriministern säger i svaret på min andra interpellation att han ännu inte anser det möjligt att dra några mer långtgående och generella slutsatser rörande den företagsdemokratiska utvecklingen inom de statliga bolagen. Jag kan medge att min fråga, huruvida industriministern planerar en översyn av verksamheten med företagsdemokrati, kan uppfordra till en sådant svar. Men min fråga var å andra sidan förankrad i förhållandena vid ett enskilt företag — LKAB — och det skulle ha varit intressant att höra hur industriministern ser på just de förhållandena.

Men när ett statligt företags ledning i frågor som rör samverkan inom företaget uppträder på ett sådant sätt att den centrale samrådsombudsmannen, som ju har en ytterst viktig funktion i detta sammanhang, slutar sin anställning och som skäl anger företagsledningens agerande, då måste väl ändå detta uppmärksammas såväl av Statsföretags ledning som av industridepartementet. När den man som har arbetat med att praktiskt omsätta allt tal om medinflytande och företagsdemokrati finner att det är en djup klyfta mellan allt det fina som har sagts och verkligheten, då behöver uppenbarligen företagsledningen vägledning i det fortsatta arbetet. ”Vi har språkat en massa, men det händer ingenting. Jag tror inte höjdarna accepterar golvets uppfattningar och krav. Kanske kostar det för mycket, kanske är det en fråga om makt.” Det är en LKAB-anställds egna funderingar kring frågan om hur Nr 66 arbetsplatsträffarna — de som skulle utgöra grunden för samverkan Onsdagen den mellan de anställda — fungerar. 26 april 1972 Orden ”det händer inget” möter man ofta i intervjusvar och i samtal med arbetare i LKAB. Ibland är de naturligtvis ett uttryck för en viss otålighet. Man hade stora förväntningar när det nya samverkanssystemet började praktiseras. Man deltog med intresse i träffarna, och aktiviteten var stor. När det så inte blev särskilt mycket resultat, avtog intresset. En del resignerade, och orden ”det händer inget” används säkert också av dem. Naturligtvis kan den formuleringen också vara en bekräftelse på det industriministern säger i sitt svar om att ”den företagsdemokratiska utvecklingen innefattar en mycket komplicerad process”. Jag har också framhållit i interpellationen att det på ett område där det inte finns några tidigare erfarenheter att tillgå är självklart att det kan krävas en tid av försök och att ändringar av systemen kan visa sig erforderliga. Mina frågor har alltså inte kommit till av okunnighet om de svårigheter som kan finnas. Men vad jag undrar över — och som industriministern inte alls berörde — är vad som kan göras för att få ledningarna inom statliga företag att bättre följa de riktlinjer som statsrådet hänvisar till och som alltså innebär bl.a. att de statliga företagen skall sträva efter att nå allt större arbetstillfredsställelse för de anställda. Det räcker inte med att hänvisa till att LKAB är ett av de företag som tidigast och mest systematiskt tagit upp de frågor det här gäller. I likhet med den åberopade samrådsombudsmannen är jag på det klara med att LKAB sannolikt har kommit längre än många andra företag, men om detta beror på att andra är mycket dåligt framme i det här avseendet, så är ju trösten ganska klen. Jag tycker mig av statsrådets svar och även av vad han har sagt i den senare delen av sitt anförande kunna utläsa något av det som så ofta kommit fram i diskussionen om de statliga företagen och kanske i synnerhet LKAB, nämligen att kritiken är nyanslös och att det ändå sker så mycket mer där än inom den privata sektorn när det gäller att ge de anställda inflytande på olika områden. Men det är ju inte en anpassning till de privatkapitalistiska företagen frågan gäller. I varje fall är jag inte i det här sammanhanget intresserad av de relationerna. Det viktiga är att använda formen med statlig företagsamhet till att verkligen få fram ett fungerande system. Det är på arbetsplatserna inflytandet måste börja, och där måste alltså arbetarna få de befogenheter som gör ett sådant inflytande meningsfullt. Statsrådet vet säkert mycket bättre än jag hur LKAB-ledningen ser på det fortsatta arbetet exempelvis då det gäller tillämpningen av de tidigare i denna debatt nämnda 31 teserna. När statsrådet i sitt svar framhåller att ansvaret för utvecklingen måste läggas direkt på de i företaget berörda parterna - företagsledningen, de anställda och deras fackliga organisationer — utgår jag från att han också känner till de fackliga organisationernas aktivitet på den kanten. Inom båda de stora avdelningarna i malmfälten har man arbetat fram förslag som gäller företagsdemokratifrågorna inom LKAB. Det förslag till handlingsprogram som utarbetets i 41 Gruvs avdelning 4 i Malmberget bygger i princip på det program för företagsdemokrati — Demokrati i företagen — som antogs på LO-kongressen i fjol höst. I förslaget ställs bl.a. krav på beslutanderätt över det egna arbetet, direkt inflytande över miljöfrågor på arbetsplatsen, så att arbetarna själva kan vidta åtgärder för att förbättra miljön och avgöra när arbetet är farligt och i så fall avbryta det, och vetorätt för representanterna i företagsnämnder. Programmet syftar således till ett väsentligt ökat inflytande i företaget och skulle — om det började tillämpas — kunna bli normgivande för svensk företagsdemokrati. Det är just sådana resultat som borde komma fram ur den verksamhet som har igångsatts på sina håll — inte rapporter om kapsejsade samverkanssystem. Det som inträffat i LKAB måste tyvärr bli en plump i företagsdemokratidelegationens sammanställning av den hittills bedrivna försöksverksamheten. Den nödvändiga slutsatsen blir att det i fortsättningen måste läggas större vikt vid arbetarnas egen syn på hur företagsdemokratin skall byggas upp. Den ovilja att lyssna till arbetarnas mening som var en av orsakerna till gruvkonflikten för två år sedan tycks återigen ha brett ut sig inom LKAB. Det bör ligga i Statsföretags och industriministerns intresse att ändra på det.

Herr talman! Jag ber först att få tacka för svaret på min fråga, som gällde vilka åtgärder regeringen avser att vidta för att planerna på byggandet av ett koksverk vid Norrbottens järnverk skali kunna förverkligas. Industriministern säger i svaret att regeringen först skall låta göra en undersökning och sedan, när den är klar, pröva finansieringsfrågan. Tyvärr saknar jag i statsrådets svar ett besked om tidpunkten när undersökningen kan tänkas vara klar. Jag hoppas att industriministern på den punkten kan ge ett mera preciserat svar. När nu svaret på min fråga lämnas i samband med behandlingen av näringsutskottets betänkande nr 16 i anledning av motioner angående de statliga företagen vill jag något beröra just Norrbottens järnverks stora betydelse för länet. Norrbottens järnverk sysselsätter ca 3 500 personer och är en av ryggraderna i länets näringsliv. I länet hoppas vi på en framtida gynnsam utveckling för NJA. Jag hoppas inställningen är densamma hos kammarens ledamöter. En beklaglig sak i sammanhanget är dock att det ekonomiska resultatet försämrats. Förlusten för järnverket var 63 miljoner under fjolåret. Det innebär en ökning i jämförelse med året innan. Den allra största anledningen till förlustökningen får nog tillskrivas att priset på koks — järnverkets viktigaste råvara — steg våldsamt under senare hälften av 1970 och låg kvar på samma nivå under första delen av 1971. Det är därför av allra största betydelse att regeringen nu så snart som möjligt får sin undersökning klar, så att ett ställningstagande till finansieringsfrågan kan ske. Jag kan inte tänka mig något annat än att regeringen måste komma till den slutsatsen, att koksverket är ett naturligt komplement till Norrbottens järnverk. Allt talar för detta: både företagsekonomiska och sysselsättningsmässiga aspekter. Statsföretags styrelse ser också positivt Nr 66 på förslaget om byggande av ett koksverk. Onsdagen den Järnverkets ekonomiska förutsättningar skulle på ett avgörande sätt 26 april 1972 förbättras om vi fick ett koksverk. Dessutom skulle ett koksverk ge länet — 200-300 nya arbetstillfällen, och inte minst möjligheten att nya arbetstillfällen tillskapas är ett tillräckligt motiv för en positiv behandling av denna fråga.

Det är ett viktigt steg i rätt riktning. Jag vill i det sammanhanget säga att om vi under 1970-talet skall lyckas klara rekryteringen till kroppsarbetsyrkena är en av de allra viktigaste förutsättningarna att arbetsmiljön blir sådan att svensk ungdom finner det vara attraktivt att satsa på industriarbete.

Herr talman! Jag ber att på en gång få tacka industriministern för svaren både på herr Stålhammars och på min egen fråga angående SMT — herr Stålhammar har tyvärr blivit förhindrad att själv tacka för svaret. När den nybyggda verkstadsavdelningen i Västerås, som hade kostat 4,5 miljoner kronor, invigdes för knappt två år sedan yttrade dåvarande industriministern Krister Wickman bl.a. att SMT-etableringen borde fungera som en effektiv dementi på talet om statens inkompetens att sköta företag. Han betecknade också företaget som ett bevis på att staten försöker leva upp till sitt arbetsgivaransvar. Hurudant har då resultatet blivit? Året 1969 hade medfört en förlust på 0,9 miljoner kronor. År 1970 steg förlusten till 4,7 miljoner, sedan en varulagerreserv på 3,3 miljoner kronor tagits fram; totalt blev alltså förlusten 8 miljoner.

I oktober förra året bekräftades de misstankar om dålig lönsamhet och en utveckling till någonting ohållbart som många anställda uppenbarligen hade haft i varje fall sedan sommaren 1971. Det varslades om friställningar och permitteringar, och sådana åtgärder vidtogs också. I Västerås fick då 56 arbetare och ett 30-tal tjänstemän lämna SMT, och fyradagarsvecka infördes för delar av personalen. Detta trädde i kraft vid tiden för årsskiftet. År 1971 blev förlusten såsom vi nu vet förödande — den blev 33 miljoner kronor — och man väntar kraftiga förluster även 1972 enligt förhandsinformationen om bokslutet för 1971, ur vilken jag har hämtat siffrorna för förlusten. 43 Det var i det läget jag för drygt en månad sedan ställde frågan, hur industriministern bedömde möjligheterna att fortsätta verksamheten med så stora förluster vid en omsättning på bara 56 miljoner kronor. Nu har bolagsstämman hållits. I den revisionsberättelse som presenterades vid bolagsstämman häromdagen säger revisorerna: ”1971 redovisar bolaget en förlust som uppgår till i det närmaste dubbla aktiekapitalet. Förlusten är med andra ord utomordentligt stor. Till avsevärd del är den hänförlig till åtgärder som vidtagits tidigare år men vilkas ekonomiska följder kommit till uttryck först under de vikande konjunkturerna 1971. Bedömningen av bolagets framtidsutsikter har varit alltför optimistisk.” Det är verkligen ett mycket allvarligt uttalande av revisorerna. Sedan frågan ställdes har vi fått besked om att verksamheten i Karlskoga skall läggas ned — där blir 38 man utan arbete. I Ronneby blir det samma sak för ett 70-tal anställda trots att Ronneby kommun stått för kostnaderna för en ny verkstadsenhet på ca 1 500 kvadratmeter. När denna enhet just är färdig skall verksamheten läggas ned! I Västerås avskedas 145 anställda och 210 blir kvar. Detta är vad vi vet i dag. I svaret till herr Stålhammar, som gäller avvecklingen av verkstäderna i Karlskoga, säger statsrådet: ”SMT har bl.a. bildat en arbetsgrupp med företrädare för de anställda, Statsföretag AB och arbetsmarknadsmyndigheterna med uppgift att hjälpa dem som måste avskedas att erhålla annan sysselsättning. Jag förutsätter att alla ansträngningar görs i detta syfte och i avvaktan på resultat härav anser jag det inte påkallat att nu vidta några åtgärder.” Jag hoppas verkligen att denna arbetsgrupp har något konkret att erbjuda dem som avskedas. Erfarenheterna från tidigare avskedanden för några månader sedan är inte uppmuntrande. I svaret på min fråga om möjligheterna att fortsätta verksamheten säger statsrådet: ”SMT:s möjligheter att fortsätta sin verksamhet är avhängiga av såväl en geografisk koncentration av verksamheten som en fortsatt produktmässig koncentration till de numeriskt styrda verktygsmaskiner och elektroniska styrutrustningar som bedöms kunna motsvara dagens och morgondagens behov. Detta arbete har inletts, och jag bedömer att SMT därefter skall ha en möjlighet att fortsätta verksamheten med det begränsade produktsortimentet. Detta behöver dock inte nödvändigtvis betyda att SMT i framtiden ensam fortsätter att producera och marknadsföra de nämnda produkterna.” Kan vi hoppas på att SMT nu genomgått en operation som gör att bolaget kan verka i fortsättningen? Det är sorgligt att så många enskilda personer drabbas så hårt av felbedömningar och felsatsningar. Det skulle vara frestande att ta upp en rad av de punkter som industriministern berörde i sitt anförande, men eftersom frågorna och svaren gäller SMT har jag stannat vid att behandla just det företaget. Jag vill dock säga att jag vet att läget i alla statsföretag inte är lika dåligt som i SMT.

Herr talman! Den nuvarande industriministern yttrar sig om statlig företagsamhet med större försiktighet än vad andra företrädare för regeringen gjort. Han visar på så sätt en större förståelse för verkligheten, Nr 66 och det vill jag uttala min uppskattning för i samband med att jag tackar Onsdagen den för svaret på min interpellation. 26 april 1972 Industriministern har all anledning att yttra sig med försiktighet. Det är förfärande vad spåren förskräcker. Som industriminister har herr Johansson i Ljungby inte varit upphov till de nuvarande svårigheterna, men en viss del av ansvaret har han dels formellt i sin nuvarande ställning, dels genom sin tidigare position som vice ordförande i Statsföretag. Han har också på annat sätt varit starkt engagerad i statliga företag som fått av projekterade ut: svårigheter — t.ex. i SAKAB. Eftersom herr Johansson varit med i byggnader vid Norrbottens styrelsen för David Sverker blev han t.o.m. indirekt låntagare från förenade fabriksverken i en transaktion som justitiekanslern ogillade. Jag är starkt medveten om att det finns privata företag som har svårigheter, och jag tror inte att jag i någon debatt om statlig företagsamhet har låtit bli att understryka det — jag har gjort det just för att förta det intryck av ensidighet som man annars lätt kan ge. Jag är alltså mycket medveten om att privata företag på många håll har stora svårigheter; man behöver bara titta i konkursstatistiken för att få övertygande bevis på den punkten. Men i genomsnitt, herr industriminister, är det skralare inom den statliga företagssektorn än inom den privata. En annan synpunkt är att om man jämför denna skrala verklighet med de utomordentligt pompösa uttalanden som gjorts, blir det hela ytterst anmärkningsvärt. Det är en mycket stor skillnad mellan å ena sidan den typ av försvarstal med ursäkter och förklaringar som industriministern höll för en stund sedan och å andra sidan den typ av anföranden som olika företrädare för socialdemokratin gjorde under den nya näringspolitikens ystraste år, 1969 och 1970. Av interpellationssvaret framgår att industriministern är medveten om att det trots den senaste periodens avvecklingar fortfarande finns många företag inom Statsföretagsgruppen som har svårigheter. Det bevisas bl.a. av att industriministern tillsatt denna utredning som skall utröna hur förenade fabriksverkens program bör utformas. Att denna medvetenhet finns tycker jag är bra — jag ger gärna det erkännandet till industriministern. Jag antar att industriministern också är medveten om att företag som t.ex. SARA-bolagen, Karlskronavarvet och SVETAB har allvarliga bekymmer som verkligen fordrar uppmärksamhet. Jag tror också, för att anknyta till herr Enskogs anförande, att situationen för SMT, även efter den rekonstruktion som man nu är på väg att genomföra, innehåller en hel del allvarliga inslag. Kanske tog industriministern för lätt på dessa svårigheter. Det är nu att hoppas att Statsföretag skall kunna fullgöra sin uppgift och reda upp svårigheterna i de svaga företagen. Men alldeles säkert är det tyvärr inte att man får rimlig framgång. Själva konstruktionen med ett förvaltningsbolag är mycket svårare än man egentligen tänker sig. Även i andra länder har man sådana här konglomerat av företag med mycket olika karaktär, och det har genomgående visat sig att det är mycket svårt att fullgöra de styrningsuppgifter som det är avsikten att dessa moderbolag skall ha. Trots ett duktigt arbete på många händer i Statsföretags ledning har man svårigheter att få denna styrning att 45 fungera. SMT är ett anmärkningsvärt exempel på att man, trots att Statsföretags minimiuppgift måste vara att försöka hänga med i vad som händer i de olika dotterbolagen, tydligen långt in på år 1971 har svävat i grov okunnighet om vad som egentligen höll på att hända. Förhållandena är tydligen så pass anmärkningsvärda att revisorerna endast med självövervinnelse och en viss ansträngning har kunnat tillstyrka ansvarsfrihet. Det är helt oefterrättligt att det skall vara på det sättet inom Statsföretagsgruppen. Ett annat exempel på svårigheterna att få denna styrning att fungera och att göra någonting konstruktivt i näringslivet är — om vi fortfarande håller oss till SMT — att man har önskat bygga upp en verktygsmaskinsbransch och på den punkten har misslyckats. Jag har inte, herr industriminister, i min interpellation eller någon annanstans försökt göra gällande att man illvilligt köpt upp dessa företag för att krossa dem; det var faktiskt den terminologi som industriministern i sitt anförande ville lägga i min mun. Det tycker jag är orättvist — jag har aldrig sagt någonting sådant, och det vore naturligtvis fullständigt fel att göra sådana uttalanden. Vad jag framhållit är att man på regeringshåll gjorde uttalanden om att staten skulle gå in och ge sitt verkningsfulla bidrag till att bygga upp en industribransch men att det i verkligheten inte gått på det sättet. Jag tycker att det är rimligt att göra ett sådant konstaterande för att man skall få bättre underlag för framtida beslut av liknande slag. Ytterligare ett exempel på svårigheten att utöva den uppgift som är Statsföretags finner jag när jag läser protokollet från vår debatt i december. I halvårsbokslutet för Statsföretag sades att de två enda egentligen vinstgivande bolagen — Tobaksbolaget och LKAB — under 1971 skulle göra en sammanlagd vinst på 400 miljoner kronor. Det upprepades, om jag minns rätt, av Statsföretags verkställande direktör i en tidningsintervju ganska sent under året. I debatten i december vågade jag mig på gissningen att den siffran var överdriven och att de båda företagens sammanlagda vinst sannolikt skulle bli endast 350 miljoner kronor. Jag är inte alls stolt över att det sedan visade sig att den verkliga vinsten blev 360 miljoner kronor — men min gissning var alltså inte så dum. Jag betonar att jag inte säger det för att skryta — jag hade inte sådan överblick att det kunde bli mycket mer än en gissning. Jag är emellertid förvånad över att man i Statsföretags ledning så sent på året inte hade bättre inblick i hur det låg till i dessa två bolag än att man upprepade denna uppgift. Uppenbarligen var inte heller industriministern tillräckligt informerad när vi hade vår debatt i december för att kunna göra några klarlägganden på denna punkt. I min interpellation tog jag upp frågan om koncernbidrag, och för det blev jag avhyvlad av industriministern. Jag är självfallet medveten om att Statsföretag i sina olika transaktioner med koncernbidrag helt rör sig inom skattelagstiftningens bestämmelser. Men det har sitt intresse att konstatera, herr industriminister, att hade man inte haft denna möjlighet skulle vinsterna i dessa två bolag inte alls ha räckt att täcka alla förluster på andra håll. I stället hade då Statsföretag tvingats till det ganska förödmjukande att redovisa en omfattande förlust. Är det inte så? Det ser ut som om industriministern nickar, och det är alltså på det sättet. När man skall göra en samlad bedömning är det viktigt att det kommer till klart uttryck att situationen är så allvarlig: hade man inte haft möjlighet till alla dessa koncernbidrag skulle hela denna företagsgrupp, trots de omfattande vinsterna i LKAB och Tobaksbolaget, ha uppvisat ett underskott. Jag tycker att det är viktigt och riktigt att påpeka det. Om ni på grund av att detta system finns, så att man helt på laglig väg slipper betala skatt, lockas in på lättvindigheter som ni inte skulle ha vågat er på om ni tvingats betala skatt på vinsterna it.ex. LKAB, kan det alltså leda till att ni ger er in på affärer som ni annars skulle avstå från. En avigsida med dessa koncernbidrag är att de tillämpas inom en företagsgrupp som är utomordentligt stor och synnerligen heterogen med ytterst olika företag som man nu dirigerar pengar mellan. Jag tror inte, herr industriminister, att systemet med koncernbidrag när det infördes egentligen var tänkt för bolag av denna typ.

Jag håller gärna med om att vi skall ha lika villkor för statlig och privat företagsamhet; industriministern ville i sitt anförande liksom göra gällande att jag genom att ta upp frågan om koncernbidrag inte var tillräckligt medveten om ett sådant rättvisekrav. Men då bör inrikesministern i sin replik svara på frågan om det är lika villkor i den grafiska branschen, där SRA har utomordentligt stora konkurrensfördelar på grund av det helt fantastiska avtalet med kartverket angående tryckningen och försäljningen av kartor i detta land. Är det lika konkurrensvillkor där? Och bedriver Allmänna förlaget konkurrens på lika villkor? Åtminstone lovade förutvarande industriministern Wickman i olika debatter att man skulle plocka bort den synnerligen långtgående orättvisa som statens monopol på offentligt tryck innebär, ett monopol som kostar skattebetalarna en hel del pengar. Men detta löfte har inte kunnat infrias, uppenbarligen därför att man anser att detta företag skulle gå över styr om det inte hade denna konstlade konkurrensfördel. Låt mig också när vi talar om lika villkor säga någonting om CEA-verken. CEA-verken är ett företag som man för närvarande gärna talar om eftersom företaget haft en så stor omsättningsoch vinstökning. Jag tycker att det är bra att man haft denna utveckling, och företagsledningen är värd heder för det. Men vi bör ändå vara medvetna om att det utgått cirkulär från landstingen till de olika sjukhusen om att dessa bör köpa röntgenfilm från CEA-verken. Det är naturligtvis litet lättare att uppvisa framgångar om man har det så pass väl förspänt när det gäller marknadsföringen. Jag undrar om inte industriministern skulle kunna säga att det genom sådana här åtgärder lätt blir så att det inte förekommer konkurrens på lika villkor och att denna olikhet blir till de statliga företagens fördel. Låt mig efter denna parentes återgå till frågan om koncernbidrag. I min interpellation har jag fäst uppmärksamheten på att LKAB ger inte mindre än 100 miljoner kronor i koncernbidrag. Förra året vägrade LKAB att ge koncernbidrag. I år har trycket på LKAB:s styrelse blivit så starkt att man uppenbarligen inte kunnat säga nej. Jag antar att det trycket har sitt ursprung i det förhållande som jag för en stund sedan pekade på, nämligen att Statsföretag annars skulle ha tvingats att redovisa en förlust. Jag tror att det är tvivelaktigt om det är bra för LKAB att tillhöra Statsföretagsgruppen. Den synpunkten framfördes för övrigt från ganska inflytelserikt håll när man ursprungligen diskuterade Statsföretags tillkomst — t.ex. riksbanksfullmäktige gick emot förslaget att LKAB skulle tillhöra denna företagsgrupp. Jag tror faktiskt att det är en nackdel för LKAB. På grund av att det förekommer så många förlusthål på andra håll i landet utövas det en press på LKAB att dela med sig mer pengar än vad jag kan finna rimligt. Jag är medveten om att det i LKAB görs mycket stora investeringar och att industriministern säkerligen kommer tillbaka och säger att koncernbidragen inte innebär någon press eftersom företaget ändå kan fullfölja alla sina planer. Orsaken till att LKAB för närvarande har ett så omfattande investeringsprogram är bl.a. att LKAB har en del problem, framför allt det förhållandet att den fosforrika malm, som bryts där uppe, av olika tekniska skäl fått ett sämre konkurrensläge — mycket stora investeringar måste göras för att eliminera denna konkurrensnackdel. Jag anser att LKAB på sikt har ganska stor anledning att värna om sitt eget hus i stället för att försöka reparera en del företagsruckel söder ut i landet. I min interpellation tog jag också upp frågan om de anställda. Jag är glad att notera att ingen möda skall sparas för att de anställda som kommit i svårigheter på grund av misslyckanden inom de statliga företagen inte skall utsättas för onödiga påfrestningar. Jag är helt övertygad om det ärliga uppsåtet. Jag vill emellertid understryka att de underliga kastningar som förekommit i de statliga företagen måste ha inneburit extra påfrestningar för de anställda. De anställda har säkerligen fäst ett ganska stort avseende vid de pompösa uttalanden som gjorts, t.ex. när det gällde att skapa SMT — om jag inte är fel underrättad fick man ett antal människor att flytta från Ronneby till Västerås. De människorna måste uppenbarligen, i förlitan på vad som sades, ha gjort sig av med sina lägenheter eller småhus i Ronnebytrakten. När sådana här storstilade uttalanden mycket snabbt bryts mot verkligheten måste de anställda komma hårt i kläm. Jag undrar om inte den knipan upplevs än starkare av de anställda, när de råkar in i en sådan belägenhet och LO-chefen Arne Geijer är ordförande i Statsföretag AB. Om man tittar en smula framåt, herr talman, kan man se två huvudproblem för den statliga företagsamheten. För det första har man kvar en del problem, som har att göra med de svårigheter som uppstått i samband med att man skall hantera de näringspolitiska satsningar som gjordes i den första yran i slutet på 1960-talet. För det andra har man perspektivet att socialdemokraterna skulle vilja göra om misslyckandena i ännu mycket större skala genom att satsa AP-pengar på att gradvis få fram ett statsdirigerat näringsliv. Det skulle jag vilja varna starkt emot. Man måste dra några lärdomar av de svårigheter vi så väl kunnat iaktta Nr 66 här. De näringspolitiska svårigheter vi har på sikt måste lösas på något Onsdagen den annat sätt. Man kan ställa ytterligare AP-medel till näringslivets förfogan 26 april 1972 de genom ett mera decentraliserat system, t.ex. genom att ge bättre möjligheter till återlån än dem som finns för närvarande. För att hantera dessa näringspolitiska frågor på sikt måste vi skapa en tillräcklig lönsamhet ute i näringslivet för att det skall uppstå en verklig lust att satsa på framtiden. Det gäller inte minst inom den mindre och medelstora företagsamheten, som faktiskt i så hög grad bär upp sysselsättning och utveckling i vårt lands ekonomi. Men för att göra det politiskt möjligt att skapa förutsättningar för en bättre lönsamhet måste vi få ett mera spritt ägande än det vi har för närvarande. Därför har vi från moderat sida under så många år talat för de idéer som vi sammanfattat i begreppet ägardemokrati, där det just gäller att ge personer med mindre och medelstora inkomster bättre möjligheter att bygga upp egna tillgångar, t.ex. i form av ett meddelägande i företag. Det är bl.a. av den anledningen vi föreslagit att man skulle kunna tänka sig att till de anställda i mindre poster sälja ut en del aktier i ett eller annat statligt företag, som faktiskt går med sådan vinst att någon skulle vilja köpa aktierna. Detta vänder man sig emot från socialdemokratisk sida med olika argument. Varje gång jag hör dessa argument slås jag av en liten tanke som jag framfört tidigare från denna talarstol men aldrig fått något svar på. Om dessa argument är så giltiga och bra som ni säger, varför sålde man då 25 procent av AB SONAB, som är ett statligt företag, till verkställande direktören i företaget och på villkor som för övrigt är ganska oklara? Jag har aldrig fått något svar på detta. Någon sorts svar måste det finnas, annars finns inget rim mellan de uttalanden som görs om allmän försäljning på en del punkter när det gäller statliga aktier och ett sådant specialfall som vi kunnat observera här. I sitt anförande var industriministern inne på frågan: Hur vill ni som grälar på statliga företag egentligen ha det i fråga om den näringspolitiska inriktningen? Vilken verksamhet vill ni lägga ner och hur vill ni lösa det ena och det andra problemet? Jag skulle vilja säga: Om man driver en sådan näringspolitik att det skapas bättre förutsättningar än som hittills har funnits för företag att åstadkomma utveckling mer än avveckling, blir det mindre behov av att rycka in som hjälpgumma. Men driver man en ganska dålig ekonomisk politik och dålig näringspolitik, uppstår säkert här och där behovet av att hoppa in. Jag skulle alltså först och främst vilja säga att det gäller att föra en näringspolitik så att man inte försätter sig i sådana tvingande omständigheter. Det får inte vara som Chaplins pojke, som industriministern kanske kommer ihåg, som sprang nedför gatan och slog sönder fönster, varpå Chaplin efteråt dök upp som glasmästare. Det får inte vara näringspolitik av den typen. Jag är inte beredd att säga att man skall lägga ner det ena eller andra statliga företaget. Om man har lagt sig till med ett företag, skall man i stället försöka sköta det så att det inte behöver läggas ned. Industriministern talade om att ”trygga behovet av trygghet”, om jag 49 citerar rätt. Men det har ni faktiskt misslyckats med på så många ställen. Ni har gått in i företagsamhet med detta vackra ord för ögonen, men resultatet har faktiskt inte, herr talman, blivit sådant att man kan slå sig för bröstet. Industriministern talade visst om Norrland som exempel på att man varit framgångsrik, men en stor del av minskningen i sysselsättningen i Norrland beror faktiskt på att statliga företag av olika — kanske hållbara — anledningar har kommit att minska sin sysselsättning. Det gäller att observera detta när man delar ut betyg åt olika håll. När det för övrigt gäller att lägga ner den ena eller andra delen av statlig verksamhet frågar industriministern t.ex. inte bara mig om detta, utan industriministern har själv nyligen tillsatt en utredning om förenade fabriksverkens framtid. Det måste ha funnits en baktanke att man får lov att sanera här och där för att få någon slagkraft och livskraft i det som finns kvar. Till en konstruktiv näringspolitik hör att man rent allmänt måste värna om kvaliteten i utbildning, forskning och produktutveckling. Betydelsen av de sammanhangen för att få ett slagkraftigt svenskt näringsliv beaktas icke tillräckligt för närvarande, enligt min uppfattning. Vidare bör man beakta den internationalisering som sker. Från regeringssidan har sagts att det icke räcker med ett EEC-avtal av den typ som vi kommer att få. Som en näringspolitisk satsning måste man då få fram kompenserande åtgärder som gör att näringslivet i de mera svårhanterliga formerna kan få sysselsättning och utveckling. Inom ramen för en konstruktiv näringspolitik — och då mera näraliggande industriministerns egna arbetsuppgifter — ställde jag en fråga till industriministern i min interpellation, som jag tycker att jag fick ett otillfredställande svar på. Min synpunkt var att man skulle göra en grundläggande utredning av hur det i statlig regi har gått till att bryta ner i stället för att bygga upp verktygsmaskinindustrin i Sverige. Inom industridepartementet företas ju en serie branschutredningar. Det är kanske bra, men man skall inte gå över ån efter vatten. Vore det inte lämpligt att göra en speciell studie av hur man i ett konkret fall har misslyckats med det samspel som bör finnas mellan stat — i det här fallet statsägt företag — och näringslivet? Jag vill starkt understryka att mitt förslag om en sådan utredning inte innebär att man skulle försöka få fram några syndabockar. Min avsikt är att få fram ett material som kan användas på ett konstruktivt sätt när näringspolitik skall utformas i fortsättningen. Herr talman! Det är min uppfattning att vi under senare år har haft för mycket avveckling och för litet utveckling. Det har varit för mycket beredskapsarbete och för litet arbete. Näringspolitiken har i alltför hög grad varit inriktad på att man skulle gräla på de enskilda företagen och satsa på att få största möjliga expansion under iakttagande av lönsamhet på den statliga sidan. Men på det viset har det faktiskt blivit svagheter över hela linjen. Det är olyckligt, därför att det gör det svårare för oss att lägga den stabila grund för sysselsättning och välståndsutveckling som vi alla vill ha. Därför bör man dra en del slutsatser av de erfarenheter som man under ett par år har gjort genom den speciella inriktning som näringspolitiken har fått.

Herr talman! Jag lyssnade till herr Burenstam Linder och det är med anledning därav som jag har begärt ordet. Herr Burenstam Linder nämnde i samband med behandlingen av SMT att Statsföretags revisorer hade behandlat den här frågan och med största självövervinnelse och ansträngning kunnat bevilja ledningen ansvarsfrihet för det senaste verksamhetsåret. Som revisor i Statsföretag skulle jag vilja fråga herr Burenstam Linder var han har fått den uppgiften ifrån. Jag känner i varje fall inte till den. Eller ingår det bara som ett led i misstänkliggörandet och försöken att hävda sig att ta fram uppgifter som uppenbart är direkt felaktiga? Jag efterlyser som sagt besked om varifrån de uppgifterna har kommit.
Herr talman! Jag hade tillfälle att tidigare lyssna till herr Enskog, och slutsatsen av vad han sade måste bli ungefär den som jag gav uttryck för.